Herr talman! Det är viktigt att med olika metoder säkerställa statens och kommunernas inkomster. Det kräver i sin tur att samhället har resurser när det gäller att upptäcka och beivra skattebrott men också att samhället har möjlighet att gripa in mot renodlad skatteflykt. I det syftet har skattemyndigheterna under senare år fått väsentligt ökade resurser. Ett annat instrument med samma syfte är den i dag aktuella s.k. generalklausulen, som beslutades av riksdagen 1980. Den tar sikte på renodlade skatteflyktsfall. Som en förutsättning för klausulens tillämpning anges nämligen att den gäller transaktioner som innebär en omväg jämfört med ett normalt förfarande. Det är denna egenskap som gör att general klausulen ur rättssäkerhetssynpunkt inte behöver betraktas som äventyrlig. Den här klausulen har tillämpats i ett fåtal fall. Men jag tror inte att man därav skall dra samma slutsats som skatteutskottet drar, nämligen att den hittillsvarande tillämpningen har visat att generalklausulen är ett ineffektivt instrument. På den punkten delar jag Stig Josefsons uppfattning. Jag tror nämligen att den i ett icke obetydligt antal fall har haft en preventiv effekt och att man därmed har undvikit ett antal renodlade skatteflyktsfall. Mot denna bakgrund har man anledning att fråga sig: Vad är det för fel på den generalklausul som vi nu har? Vad är det som motiverar en ändring av skatteflyktsklausulen redan nu? Riksdagen har ju, när beslut om denna klausul fattades 1980, sagt att den skulle utvärderas efter fem år och att man därefter skulle dra ett antal slutsatser. Vi väntar således på besked från utskottsmajoritetens och regeringens sida om vad det är som har gjort att man inte kunnat avvakta en utvärdering. Enligt min mening har skatteflyktsklausulen haft sitt värde. Den har lagt hinder i vägen för ett antal skatteflyktstransaktioner som annars skulle ha blivit verklighet. Nu föreslår regeringen en ändring i lagen mot skatteflykt som innebär att också normala transaktioner — som inte utgör en omväg jämfört med det normala — skall kunna underkännas såsom varande skatteflykt. Vi har då frågat: Vad är det för krav som den ändrade skatteflyktsklausulen ställer på transaktioner för att de skall kunna underkännas? Det sägs till en början att en tillräcklig förutsättning för den här klausulens tillämpning skall vara att det huvudsakliga skälet för transaktionen är en skattevinst. Med det uttryckssättet kan det alltså finnas också andra, normala skäl för en transaktion som med denna utvidgade klausul kan bli underkänd. Vad är det för transaktioner ni tänker på? Vilka förfaranden som i dag är tillåtna kan med den nya klausulen bli olagliga? Om detta sägs flera olika saker i propositionen. Låt mig ta några citat från s. 11-14 i proposition 84. På ett ställe står det att den nya klausulen kan användas mot förfaranden ”där hela handlandet framstår som meningslöst om det inte vore för skatteförmånen”. Men tre sidor längre bort sägs det om samma villkor att det gäller om ”den skattskyldiges förfarande framstår som mer eller mindre” — jag betonar det — ”meningslöst om man bortser från skatteförmånen”. På s. 13 i propositionen står det att klausulen skall gälla ”förfaranden som tillkommit enbart” — jag understryker det — ”för att få inte avsedda skatteförmåner”. Men en sida därefter talas det om ”transaktioner som främst” — jag betonar det — ”är inriktade på att minska skatten”. Herr talman! Jag har tagit dessa direkta citat ur propositionen för att visa att det finns betydande diskrepanser och otydligheter i formuleringarna i propositionen som bidrar till att skapa osäkerhet om vad avsikten är med förslaget om en utvidgad skatteflyktsklausul.

Vad är det som vi skattebetalare i dag får lov att göra men som med den utvidgade skatteflyktsklausulen skall bli olagligt? Vi ställde de frågorna i skatteutskottet vid behandlingen av propositionen. Men vi fick då inget svar ifrån utskottsmajoriteten. Jag vill alltså upprepa frågan i dag och rikta den till Erik Wärnberg och Kjell-Olof Feldt: Vad är det för sorts transaktioner ni tänker på? Kan ni för riksdagens ledamöter ta upp något enda fall där ni föreställer er att den utvidgade skatteflyktsklausulen kommer att användas? Min bedömning är att regeringen i sin proposition inte har lämnat någon egentlig ledning som säger mot vilket slags skatteflykt man egentligen tänker sig att den utvidgade generalklausulen skall användas.

På sådana grunder, menar jag, bör man inte stifta lagar i Sveriges riksdag. Rättssäkerhetsgarantier i grundlag och i annan lagstiftning har som huvudsyfte att utgöra ett stöd för den enskilda människan. Staten och myndigheterna — i det här fallet skattemyndigheterna — har alltid ett övertag i förhållande till den enskilde och behöver inte något ytterligare stöd i lagstiftningen. Generell lagstiftning av den här karaktären bidrar till att försvaga rättstryggheten för den enskilde, och det är huvudskälet till att vi i folkpartiet avvisar förslaget om en utvidgning av lagen mot skatteflykt. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och

Herr talman! Skatteflykt och ekonomisk brottslighet är en verksamhet som inte accepteras av folkflertalet. Den vänder sig mot det stora flertalets intresse för en solidarisk omfördelning av de samhälleliga resurserna. Skatteflykt i ordets egentliga mening är dess bättre inte heller allmänt utbredd, utan förekommer i huvudsak endast inom grupper med höga bruttoinkomster e. d. För folk med vanliga arbetsinkomster är denna typ av verksamhet som regel ointressant, och även fjärran från deras ideal. Vänsterpartiet kommunisterna har under en rad av år krävt införandet av en verklig generalklausul mot skatteflykt. En sådan kan börja skönjas nu. Vi anser dock att den utvidgning av klausulen som föreslås av regeringen inte täcker behovet. Ytterligare förändringar är nödvändiga, vilket säkerligen också kommer att visa sig när detta förslag tillämpats en tid. Jag kommer senare att gå in på våra förslag till ytterligare utvidgning eller, om man så vill, skärpning av generalklausulen. Debatten om generalklausul, eller generalklausuler, mot skatteflykt har från borgerligt håll alltid hållits på ett för de flesta människor verklighetsfrämmande plan. De borgerligas argument mot en generalklausul är — och har varit — det s.k. rättsosäkerhetsbegreppet. Men man måste ställa sig frågan: För vilka är detta en fråga om rättsosäkerhet? Ja, inte är det folkflertalets rättssäkerhet de här partierna vill slå vakt om. Inte heller är det de problem som gäller för vanliga människor, med vanliga arbetsinkomster, som de borgerliga attackerna är avsedda för. Nej, deras omhuldande av rättssäkerheten gäller dem som har så stora inkomster att de anser det lönsamt att manipulera för att komma ifrån så mycket av beskattningen som möjligt. I sitt falska omhuldande av ett relativt litet fåtals s.k. rättssäkerhet, dvs. denna grupps rätt att även i fortsättningen obehindrat kunna smita från skatt, vädjar motståndarna till generalklausulen till det allmänna rättsmedvetandet. Denna oblyga falskhet bör sättas in i ett större sammahang. Den måste kompletteras med hur de här partierna har agerat i andra sammanhang där rättssäkerheten står eller har stått på spel. För inte har de borgerliga partierna eller andra generalklausulsmotståndare talat om rättskränkningar när hundratusentals arbetare och tjänstemän slängs ut i arbetslöshet. Rätten till ett jobb är för dessa partier och deras sympatisörer tydligen helt ointressant i jämförelse med ett fåtals rätt till skattesmitning — i vart fall föranleder debatten från de borgerliga partiernas sida en att få den uppfattningen. Det är den typen av jämförelse som man bör göra för att sätta in kritiken mot en verkningsfull generalklausul i ett riktigare sammanhang. Därför har heller aldrig de borgerliga partierna lagt fram något förslag till generalklausul som är värt namnet. Inte heller den nu föreslagna generalklausulen täcker, som jag sagt tidigare, det behov som vi anser föreligger. Men självfallet får inte, och kan inte heller, en generalklausul ersätta speciallagstiftning inom skatteområdet. En grund för en generalklausul är ju också vad lagstiftaren avser med vanlig skattelagstiftning, som dock vissa människor, med anlitande av s.k. skatteplanerare, avser att kringgå. Dessa skatteplanerares eller, mera relevant uttryckt, skattesmitarkonsulters verksamhet har inte på något vis tillkommit för att tjäna de många, utan endast de få som har råd och möjlighet att betala bra för de tjänster de utnyttjar. Mot denna bakgrund var det anmärkningsvärt när finansminister Kjell Olof Feldt i TV gav uttryck för att skatteplanering är en nödvändighet. Det skulle såvitt jag förstår syfta på alla och inte bara det exklusiva fåtal som nu berörs. Frågan blir då om det är meningen att skatteplanering, dvs. olika former av manipulationer för att undgå beskattning, skall bli allmänt utbredd. För vpk:s del betackar vi oss för sådan planering och menar i stället att dessa möjligheter borde effektivt bekämpas. S. k. skatteplanering kan knappast vara ett samhällsintresse. I samband med utvidgningen av 2 § och 3 § i lagen om skatteflykt har vi föreslagit förändringar även på andra områden. Vi menar att generalklausulen också bör innefatta hela skatteområdet. Det är uppenbart att utrymmet för erhållande av icke avsedda skatteförmåner inom t.ex. arvsoch gåvoskattelagstiftningen är mycket stort. Regeringen säger i propositionen att det nu inte är möjligt ur administrativ synpunkt att utvidga området för generalklausulen. För vår del anser vi att det inte finns några sådana hinder, utan att uttalandet närmast tyder på en rädsla för att i nuläget vidga dess område. Vidare anser vpk att första instans för bedömning av generalklausulens tillämpning bör vara taxeringsnämnderna. Vi menar att där finns den folkliga representation som borde ta ställning till huruvida skatteflykt föreligger eller inte. Det är i taxeringsnämnden som ärendena först bör prövas mot skatteflyktsklausulen, även för att den s.k. folkliga representationen skall kunna ha en överblick över dess tillämpning. Förslaget till speciell skatteflyktskommission, som kontinuerligt skulle följa tillämpningen av generalklausulen och skatteflykten, har utskottet avstyrkt med anledning av den i tid begränsade kommissionen mot ekonomisk brottslighet. Det råder faktiskt stor skillnad mellan den av oss föreslagna specialkommissionen och denna tillfälliga kommission mot ekonomisk brottslighet. Skatteflykten bör enligt vår mening ständigt beivras, och detta genom en speciellt tillsatt parlamentarisk kommission. Vänsterpartiet kommunisterna har i det här sammanhanget också föreslagit att anstånd inte skall medges med skatteinbetalning vid generalklausulens tillämpning. Vi har den uppfattningen att det vid behandlingen av ärenden som aktualiserats av generalklausulen inte finns anledning till anstånd i någon annan utsträckning än vad som annars är brukligt. I samband med behandlingen av propositionen har utskottet tagit upp också några yrkanden som vpk ställt i en motion om åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Det ena av dessa yrkanden gäller en översyn av reglerna om mantalsskrivning i annat land i syfte att undgå beskattning. Utskottet redovisar att regeringen skall låta göra en sådan översyn och säger att vårt yrkande därmed är tillgodosett. Av den anledningen avstår jag också från att yrka bifall till detta yrkande. Samma sak gäller förslaget om en översyn av möjligheterna till förmögenhetsöverföringar i avsikt att kringgå de olika regler som finns inom skatteoch näringsområdena. Kommissionen mot ekonomisk brottslighet har givits direktiv om en sådan översyn. Vi anser att detta för tillfället är tillfredsställande. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 2211.

Herr talman! Skatteundandragandet på den direkta beskattningens område har numera fått så stor omfattning att samhällets strävan måste vara att motverka skatteflykt i alla dess former. Det är kärnpunkten i lagrådets tillstyrkan i det yttrande rådet avgivit över dagens proposition. Det är också den enkla förklaringen till att riksdagen i dag har att ta ställning till en viss skärpning av den allmänna skatteflyktsklausulen. I den allmänna debatten, i motioner från de borgerliga partierna liksom i reservationerna till utskottsbetänkandet har denna förutsättning skjutits i bakgrunden. Vad som diskuteras är en mer eller mindre konstruerad analys av rättssäkerhetsfrågorna. Sverige är en rättsstat, där inget övergrepp mot den enskilde kan tolereras. Om detta är vi överens. Men det gäller alla, varför det i skattefrågorna också finns en annan part att skydda utöver dem som med olika åtgärder försöker undkomma en del av den skattebörda som lagstiftaren har avsett att vederbörande skall bära. Jag tänker då på de lojala skattebetalarna. Det måste finnas en rättssäkerhet också för dem. Det verkar som om klausulens kritiker inte upptäckt vad som skett och håller på att ske i fråga om skatteundandragandet i samhället. Vi måste ha klart för oss att varje orättmätigt undandragen skattekrona får betalas av lojala skattebetalare. Det är vid avvägningen mellan dessa motstridiga intressen som utskottsmajoriteten funnit att det kan finnas skäl att skydda de lojala litet mera och de illojala litet mindre. Skatteutskottets majoritet är alltså beredd att tillstyrka propositionen och godta de skärpningar som föreslås. När man läser motionerna kan man förledas att tro att regeringen har föreslagit nya principiella utgångspunkter vid tillämpningen av skatterätten. Så är ju ingalunda fallet. Det stora, konkreta, principiella steget tog trepartiregeringen i oktober 1980 när det första förslaget till lagstiftning om generalklausul lades fram. Jag är medveten om att detta skedde efter stor tvekan, och man förhalade kampen mot skatteflykten med denna metod så länge som man anständigtvis kunde — och f. ö. enligt min uppfattning litet längre. I tre år utlovade man i propositionsförteckningarna att en skatteflyktsparagraf skulle föreläggas riksdagen, innan den slutligen kom. Det var visserligen en något urvattnad version som presenterades, men man anslöt sig i alla fall till principen att skattedomstolarna kunde fastställa taxeringar efter andra principer än det resultat som hade framkommit av fullt giltiga rättshandlingar på civilrättens område. Det principiellt nya var att skattedomstolarna skulle se till syftet med de vidtagna transaktionerna liksom att hänsyn också skulle tas till lagstiftarnas intentioner och inte bara till lagens bokstav. Av dröjsmålet med lagens framläggande kan man dra den slutsatsen att det var svårt att ena de borgerliga regeringarna i den betydelsefulla kampen mot skatteflykten genom en generalklausul. Den slutsatsen förstärks när man tar del av framför allt moderaternas motion. Där vrider man sig som en mask inför det ansvar som man tog på sig när förslaget om generalklausul lades fram. Man försöker nu försvara sitt principiella ställningstagande 1980 med att man ändå hittade på så många spärrar innan lagen kunde få användas att man nästan kvävde principen och gjorde lagen verkningslös. Om detta var uppsåtet, kan det konstateras att man också har lyckats. Hitintills har det kommit in förfrågningar till riksskatteverkets rättsnämnd i ett 70-tal ärenden. 25 har avgjorts. Av dessa har nämnden sagt att 4 nog faller inom lagens tillämpningsområde. Socialdemokraterna har i motioner flera gånger hävdat att lagen borde göras mer effektiv utan att därför de grundprinciper ändras som gäller för en skatteflyktsparagraf och som riksdagen antog 1980 efter trepartiregeringens proposition. Det är därför ganska naturligt att vi i regeringsställning återkommer med förslag i uttalad riktning. Vad som föreslås och som tillstyrks av utskottsmajoriteten är att det s.k. omvägsrekvisitet tas bort, dvs. att förfaranden som inte går en omväg runt skattelagstiftningen ändå under vissa omständigheter skall kunna bli betraktade som skatterättsligt ogiltiga. Man lättar också litet på ett par andra spärrar som har varit förutsättningar för omvägsrekvisitet. Sålunda skall skatteförmånen inte behöva vara det avgörande skälet för förfarandet, utan det räcker med att det har varit det huvudsakliga skälet. Liksom i dagsläget måste en åtgärd också strida mot skattelagstiftningens grunder för att bli ifrågasatt som skatteflykt, men den ytterligare spärr som fanns i ordet ”klart” strida har ansetts obehövlig. Numera skall det räcka med att den strider mot skattelagstiftningens grunder. Det rör sig alltså inte om några genomgripande förändringar av den generalklausul som i dag gäller. Utskottet anser ändå att förändringarna är av den arten att generalklausulen blir effektivare som medel mot olika slag av skatteflyktstransaktioner. Detta betyder dock inte att hederliga medborgare plötsligt skall förvandlas till skatteflyktingar därför att de använt åtgärder som med lagstiftarens och taxeringsmyndighetens goda minne kanske har lett till vissa skattefördelar. Av den debatt som har förts skulle man kunna förledas tro att det är de små skattesmitarna som man vill åt, när det i själva verket skall röra sig om väsentliga ting — det är de stora skattesmitarna som man vill åt. Lagrådet har anfört att man ibland kan ställas inför svåra avvägningsproblem när man skall bedöma en skattskyldigs avsikter med en transaktion och tillägger att varje sådan bedömning måste göras med stor varsamhet. Utskottet instämmer i detta uttalande och anför vidare att för att skatteförmånen skall anses vara det huvudsakliga skälet till förfarandet och strida mot lagstiftningens grunder torde böra fordras att förfarandet helt eller i viktiga delar framstår som praktiskt taget meningslöst om man bortser från skatteförmånen. Det här tycker jag är ett tillräckligt svar till Björn Molin på hans fråga om vilka av uttalandena i propositionen man skall gå efter. Här har utskottet klart och tydligt talat om vad det menar. I den allmänna debatten liksom här i dag har ställts krav på preciseringar om vilka åtgärder som skall anses falla under generalklausulen. Utskottet anser sig av två skäl inte kunna göra sådana preciseringar. Dels vill man inte binda upp skattedomstolarna i deras prövning, dels skulle det vara enklare med en speciallagstiftning för varje typ av transaktion, om man kände till alla de transaktioner som var på gång. Givetvis får arbetet med speciallagstiftningar inte upphöra bara därför att man har en generalklausul. Men man behöver inte alltid invänta skatteflyktingarnas nästa steg innan man gör någonting. Erfarenheterna har visat oss att den stora skaran av s.k. skatteexperter och skatteplanerare — de är av många olika slag — som i dag mot betalning försöker hitta skatteflyktshål åt de skattskyldiga som har råd att betala, alltid har legat flera steg före dem som har försökt täppa till skatteflyktshålen. Därför vore det fel att i dag tala om vilka transaktioner som dessa experter i framtiden skall syssla med eller avstå från. Faktum är också att vi i dag inte känner till alla skatteflyktshål. I så fall hade lagstiftningen kunnat vara mer preciserad. Utskottsmajoriteten har ändå gett den vägledningen att klausulens tillämpning i huvudsak skall omfatta de skattskyldiga som bör vara väl medvetna om att skattemyndigheterna kan komma att ifrågasätta giltigheten av ett visst förfarande. Varje förfarande skall bedömas i sin helhet, men bedömningen skall ske på ett sätt som gör att den skattskyldige bör vara medveten om att hans handlande ifrågasätts. Kritiken för rättsosäkerhet har skjutit in sig på att de skattskyldiga inte i förväg med absolut säkerhet kan veta vilka ekonomiska transaktioner som är tillåtna eller ej. Jag medger att de skattskyldiga inte vet det. Men det kan de faktiskt inte veta i dag heller med gällande skatteflyktslagstiftning eller annan lagstiftning på skatteområdet. Det är ju egentligen därför som vi har skattedomstolar. Taxeringsmyndigheten och den skattskyldige har alltid haft olika uppfattningar om en del transaktioner. Ingen lagstiftare har någonsin så i detalj kunnat skriva lagtext att den täckt alla omständigheter. Ju fler människor som blivit välbetalda skatteplanerare, desto fler osäkerhetsmoment har uppstått. Lagrådet menar att det nästan är en olöslig uppgift att utforma en generalklausul som gör att den enskilde i varje situation kan avgöra tillämpningen. Det, anser lagrådet, gäller också med gällande generalklausul. Den föreslagna generalklausulen gör rättssäkerheten för den enskilde skattebetalaren större än i vanliga skatteärenden genom att den inte får användas av lokala taxeringsnämnder, utan första instans är länsrätten. Därtill skall läggas att skattskyldiga har möjlighet att få förhandsbesked i frågor som gäller generalklausulen och dess tillämpning. Vidare får den skattskyldige anstånd med de skatteinbetalningar som påförts som en följd av generalklausulen. Här har man alltså med åtskilliga åtgärder försökt stärka rättssäkerheten. Resultatet av en sådan här generell skatteflyktsparagraf, som funnits sedan ett par år och som nu skärps något, blir, med de rättssäkerhetsåtgärder som byggts in i den, att skatteflykten förhoppningsvis minskas. Det innebär att rättssäkerheten för alla lojala skattebetalare blir större och kanske något mindre för dem som i dag försöker komma undan skatt på alla möjliga sätt. Självfallet har vpk — för att nu något beröra de övriga motionerna — rätt i att man inte klarar alla skatteflyktsfall med de skärpningar av generalklausulen som föreslås av utskottsmajoriteten. Det rör sig, som jag sade, om att flytta gränserna ett litet stycke åt rätt håll utan att därför äventyra rättssäkerheten för någon. En ytterligare utvidgning bör enligt utskottets uppfattning anstå och prövas efter den utvärdering som kommer efter 1985. En del av de yrkanden som framställts i vpk-motionerna anser utskottet redan tillgodosedda genom att regeringen tillsatt en särskild kommission mot ekonomisk brottslighet, som vi hörde tidigare av Tommy Franzén, och genom att regeringen, enligt besked utskottet fått, har för avsikt att se över reglerna för kyrkobokföring och mantalsskrivning. Många av de frågor som aktualiserats av vpk i deras skatteflyktsmotioner är enligt utskottsmajoritetens uppfattning väl värda uppmärksamhet, men då de i stort sett redan på ett eller annat sätt är uppe på dagordningen och aktuella för prövning anser utskottet att någon ytterligare åtgärd för dagén inte är erforderlig. Herr talman! Proposition nr 84 innehåller utöver generalklausulen ytterligare tre områden som alla har till syfte att motarbeta skatteflykt. Endast på en punkt har utskottet kunnat bli enigt. Det gäller preskriptionstider vid brott enligt uppbördslagen. I vissa fall är den två år, men den kommer nu att förlängas till fem år i alla fall. I fråga om vilka löntagare som skall ha A eller B-skatt föreslås vissa justeringar som också hänger samman med den nya avdragsoch uppbördslagen. Genom att införa en bestämmelse i uppbördslagen skall möjlighet öppnas att tilldela även en rörelseidkare A-skattesedel i de fall då den skattskyldiges slutligt beräknade skatt till huvudsaklig del antas bli betald genom skatteavdrag. Jag har fått det intrycket att även de borgerliga i utskottet sluter upp bakom uppfattningen att B-skattesedeln i många oseriösa enmansföretag i hög grad underlättat skatteflykt. Lagstiftningen mot grå arbetskraft som riksdagen i rätt stor enighet antog i höstas var ju f. ö. ett utslag av denna uppfattning. Utskottsmajoriteten anser nu att de regeländringar som föreslås underlättar tillämpningen av avdragsoch uppbördslagen. Det förhållandet att A-skattesedeln alltid formellt har anknutits till inkomstslaget tjänst har öppnat möjligheter till olika arrendeavtal och avtalskonstruktioner som gjort att många som i verkligheten är arbetstagare ändå tilldelats B-skattesedel. Utskottet menar att den föreslagna regeln skall användas mot dem som missbrukat sitt friare förhållande med B-skattesedeln eller i svårkontrollerbara branscher. Majoriteten har därför litet svårt att förstå de mera tekniska invändningar som görs i reservationen 2. Det är ju inte så att A-skattesedlar skall utdelas generellt till alla företagare, utan det skall ske efter särskild prövning i varje enskilt fall. Preliminärskatt skall inte beräknas på material o. d. som ingår i ersättningar och den lokala skattemyndigheten har alla möjligheter att tillmötesgå en skattskyldigs berättigade krav på lägre skatteavdrag eller gå tillbaka till B-skatt. Det förhållandet att endast huvudarbetsgivare får göra avdrag på A-skattesedeln och att utredning pågår om att dessa även skall få göra avdrag för biinkomster har egentligen inte med den här saken att göra. Så varför man begär uppskov med den delen förstår jag inte. De borgerliga i utskottet har heller inte velat vara med om en något utvidgad kvittningsrätt för staten för dess fordringar hos en skattskyldig. Regeringens förslag innebär att en skattskyldigs krav på restituerad mervärdeskatt får kvittas mot samme skattskyldiges skulder för förfallna skatter och avgifter på andra områden än mervärdeskatteområdet. Reservanterna menar nu att staten ställs i en omotiverat god ställning framför andra fordringsägare. Utöver vad som anförs i utskottsbetänkandet skulle jag här vilja ifrågasätta "om påståendet från reservanterna är helt riktigt. Såvitt jag förstår, har nämligen andra fordringsägare redan kvittningsrätt mellan fordringar och skulder. Vidare har leverantörer och långivare i varje fall rätten att skaffa sig säkerheter, vilket staten ju har svårare med. I princip delar jag uppfattningen att små leverantörer i dag får stå för alltför stora förluster vid betalningsinställelser i jämförelse med andra fordringsägare, men samtidigt kan jag konstatera att samhället inte fått vinsterna, utan det har varit andra. Staten har hitintills vid nästan varje betalningsinställelse varit den stora förloraren. Herr talman! Låt mig så till slut bemöta de anmärkningar som framställts i de särskilda yrkandena från moderathåll mot handläggningen av ärendet i utskottet. Den första anmärkningen är att skatteutskottets majoritet avstyrkt en framställning om att skicka skatteflyktsklausulen till konstitutionsutskottet utan att vi ens har motiverat det. Låt mig då erinra om att vi före jul skickade en proposition till konstitutionsutskottet med anledning av att lagrådet inte fått tillfälle att yttra sig över den. Nu har lagrådet yttrat sig över dagens proposition, och då förefaller det oss andra i utskottet som rätt meningslöst att fördröja ärendet med ett yttrande från konstitutionsutskottet. Efter lagrådets tillstyrkan verkar det närmast som ett okynnesyrkande från moderaterna. I det särskilda yttrandet nr 2, som handlar om handläggningen av Nic Grönvalls motion, finner moderaterna den motionen intressant — icke så intressant att det räcker till ett bifallsyrkande men väl så att det räcker till en anmärkning på de övriga i utskottet för handläggningen. Motionen väcktes med anledning av proposition nr 84, som vi nu behandlar, under någon av de sista motionsdagarna. Enligt de regler vi har skall motioner väckta i samband med en proposition behandlas samtidigt som propositionen i kammaren.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

Herr talman! Erik Wärnberg började med att kritisera den dåvarande borgerliga regeringen för att ha förhalat klausulen under flera år. Särskilt vi moderater fick en släng av sleven; vi vred oss som en mask för att vi accepterade den förra lagstiftningen. Det gjorde vi förvisso inte. Jag sade i mitt inledningsanförande klart och tydligt att vi delade ansvaret för dess tillkomst. Men klausulen uppsköts — förhalades är inte rätta ordet — därför att vi ville ha garantier från rättssäkerhetssynpunkt för att lagstiftningen blev tillfredsställande, och det är ingenting att skämmas för att man gör en noggrann undersökning därvidlag. Sedan försöker Erik Wärnberg försvara den nya lagstiftningen genom att bl.a. tala om att det finns möjligheter till förhandsbesked. Ja, det finns det, och hittills har väntetiden varit sex å åtta månader. Vid ett överklagande blir den naturligtvis avsevärt längre. I det ekonomiska livet finns det ofta inte utrymme för en så lång väntetid som det här är fråga om. Med den vidgade generalklausulen kommer givetvis väntetiden att bli betydligt längre. Möjligheten till förhandsbesked är alltså inget bärande skäl för att införa en ny generalklausul. Erik Wärnberg säger också att det är länsrätten och inte den lokala skattemyndigheten som har att avgöra frågan. Men i propositionen står det att man efter en tid kan tänka sig att föra över avgörandet till den lokala skattemyndigheten, och det var det jag i mitt inledningsanförande oroade mig över, eftersom man inte kan begära att den kompetensen skall finnas där. I våra inledningsanföranden frågade vi vilka exempel på olagliga transaktioner socialdemokraterna kunde tänka sig, och vi fick det svaret att avsikten inte var att nämna några sådana. F. ö., sade Erik Wärnberg, fick man inte heller med den gamla lagstiftningen veta vad som var tillåtet resp. förbjudet. Men förvisso är det mycket lättare med den gamla lagstiftningen att veta vad man har att rätta sig efter, eftersom huvudvillkoret är det s.k. omvägsrekvisitet. Det är rätt märkligt att det i skatteutskottets majoritetsskrivning faktiskt står att man inte vill göra lagstiftningen alltför snäv. Man vill inte ha ett alltför exakt innehåll. Man vill inte styra utvecklingen, utan det tycker man att skattedomstolarna skall göra. Det är beklämmande att man från socialdemokratiskt håll inte anser att det är riksdagen som skall styra utvecklingen, utan skattedomstolarna. Erik Wärnberg berörde också detta med remittering. Det har diskuterats mycket huruvida lagrådet har givit ett så klart besked att förslaget framstår som grundlagsenligt. Därför var det naturligt att vi ville ha remittering. Och vad är det för farligt med att låta oss få remittering? Det är väl bara bra för majoriteten om konstitutionsutskottet kan ge grönt ljus.

Herr talman! När Erik Wärnberg här tar upp frågan om den bristande respekten för skattelagstiftningen och de problem som därmed uppstår vill jag framhålla att också centern klart uttalat sig just om de problemen, och där råder inga meningsskiljaktigheter. Vi har även klart visat vår vilja att komma till rätta med de här problemen genom de ändringar som har skett i lagstiftningen. Men det går aldrig att komma ifrån att när det gäller en klausul som denna uppkommer frågan var gränsen skall gå mellan rättstryggheten och åtgärderna mot skatteflykt. Det är detta som är anledningen till att vi här i dag har motsatta uppfattningar. Erik Wärnberg och utskottsmajoriteten säger i sitt yttrande att klausulen som den nu är utformad torde i alltför hög grad begränsa möjligheterna till ingripande mot skatteflykt. Det enda sättet som man styrker detta på är att man anger hur många ansökningar som har kommit in och hur många förhandsbesked som har givits. Jag måste säga att jag tycker att det inte är något starkt sätt att styrka påståendet, för det kan ju inte gälla antalet fall som har kommit in, utan det borde i stället vara på det sättet att man från taxeringsmyndigheterna hade fått någon uppgift om hur dessa ser på möjligheterna att tillämpa nuvarande lagstiftning. Det intryck jag har fått från taxeringsmyndigheterna är snarare att man är tveksam till en utvidgning av lagstiftningen. Jag tycker alltså att det är en ganska svag argumentering som förs fram på denna punkt. Det borde kunna lämnas andra uppgifter än vad som här har skett. Erik Wärnberg gjorde sig väl också skyldig till en liten felsägning när han berörde frågan om kvittningsrätten för mervärdeskatten. Han sade att det var de borgerliga partierna som står bakom förslaget, men det är endast moderaterna. Jag uppfattar det som en felsägning. Det är lätt att göra sig skyldig till en sådan, men jag vill i alla fall anföra detta till protokollet. När det gäller rörelseidkarna är det givet att man är angelägen om att vidta åtgärder mot dem som har B-skatt och gör sig skyldiga till missbruk vid skatteinbetalningar. Men det får ju inte vara på det sättet att man flyttar över problemen på uppdragstagaren. Det gäller skattemyndigheterna, skattebetalaren och den som här skall träda in och vara inbetalaren-uppdragsgivaren. Då måste det, som vi ser saken, finnas regler som är något så när lätta att tillämpa. När det gäller exemplet med hur man skall så att säga värdera åkarens skatt, hur många procent man skall ta i skatt av honom, så finns det inte någonting att gå efter. Jag kunde inte heller i utskottet få något besked om hur man i praktisk tillämpning skulle avgöra detta. Man ställer sig naturligtvis tveksam till införandet av en lagstiftning, när företrädarna för de beslutande instanserna inte kan lämna besked och inte kan ge råd om tillämpningen.

Herr talman! Jag tycker nog att Erik Wärnberg glider undan vår fråga om hur man klart skall kunna ange vilka nu tillåtna transaktioner som enligt den utvidgade skatteflyktsklausulen skall anses vara olagliga. Detta är ju huvudfrågan, och på den svarar Erik Wärnberg enbart genom att citera vad som står i utskottsbetänkandet, nämligen att det är transaktioner som helt elleri viktiga delar är praktiskt taget meningslösa. Men en av poängerna med den här formuleringen är ju att den innefattar också transaktioner som bara delvis är meningslösa, om man bortser från skattevinstmotiv. Erik Wärnberg säger: Utskottsmajoriteten vill slå vakt om rättssäkerheten för de lojala skattebetalarna. Det vill vi också, Erik Wärnberg! Men en av poängerna med denna lagstiftning är att när riksdagen väl har beslutat om den kommer ingen människa i detta land att veta om han eller hon är en lojal eller en illojal skattebetalare. Det är det som är hela basen för vårt resonemang. Det är därför som det finns en grundläggande principiell skillnad mellan den generalklausul som den borgerliga regeringen presenterade 1980 och den utvidgning som man från socialdemokratisk sida nu föreslår. Det är ur rättssäkerhetssynpunkt en principiell skillnad om människor i förväg har klarhet om vilka transaktioner som kommer att underkännas. Och om riksdagen i dag fattar det beslut som regeringen har föreslagit, innebär det att den oklarhet som blir bestående här i riksdagen om inte finansministern skapar klarhet senare i debatten, kommer att föras vidare ut till varenda skattebetalare i detta land.

Herr talman! I åtskilliga motioner och i åtskilliga debatter har ställts frågorna: Vad är det för fel på den nuvarande lagen? Varför säger ni att den är för snäv? Varför kan ni inte tala om på vilket sätt den är för snäv? Vi hävdar nämligen, säger man från borgerligt håll, att den inte är för snäv i dag. Vi menar att det finns en serie transaktioner som kan göras där lagen är för snäv. Det tycker också lagrådet, som ändå är en instans som är sammansatt av de högsta juristerna i detta land.

Vi menar att det finns åtgärder som kan te sig inte som en omväg, utan som en kanske naturlig åtgärd, men som aldrig skulle ha vidtagits om det inte varit för att man hade fått den största vinsten på att vidta den åtgärden. Vi har exempelvis i dag i vår skattelagstiftning när det gäller företagsbeskattning en princip som säger att så länge pengarna arbetar i företaget beskattas de inte. Vi har skapat en hel serie av åtgärder för att det inte skall bli någon beskattning. Men när pengarna en gång tas ut från företaget sker beskattningen på alla de avskrivningar och avsättningar som har gjorts. Men vad som har inträffat under de gångna åren är att de s.k. skatteplanerarna har försökt hitta den ena utvägen efter den andra för att kunna ta ut pengar obeskattade, pengar som det inte var meningen skulle vara obeskattade när de togs ut. När vi i utredningen 1975 höll på med denna skatteflyktsparagraf var detta — det vågar jag påstå — det största problem vi hade. Dels ville vi ha kvar de gynnsamma beskattningsreglerna för företagarna att konsolidera sina företag, men dels gällde det att samtidigt se till att när dessa pengar en gång togs ut skulle de beskattas. Jag hävdar att den generalklausul som i dag gäller är precis lika svårfångad som den utvidgade kommer att vara. Det är bara det att vi flyttar gränsen en liten bit. Vad är det som är en omväg över gällande skattelagstiftning? Det är lika svårt för skattedomstolen att fastställa detta som att fastställa de nya synpunkterna i den nya lag som här föreslås. Jag menar alltså att det i princip inte är någon ändring. Det är bara så att man har flyttat gränsen litet för vad som kan räknas som skatteflykt.

Herr talman! På de tre minuter jag hade till mitt förfogande i min förra replik hann jag inte svara på alla de frågor som Erik Wärnberg ställde. Beträffande avräkningen av momsen påstår Erik Wärnberg att den enskilde har bättre rätt än staten. Men det är ju enbart på grund av den statliga lönegarantin, och det gäller följaktligen enbart arbetstagare och inte i andra fall. Att vi inte fick Nic Grönvalls motion remitterad berodde enligt Erik Wärnberg på att den skulle behandlas i anslutning till propositionen. Men det gällde här intressanta förslag som tarvade yttrande från andra organ, och då tycker jag att det hade varit i högsta grad påkallat att ge oss den nödvändiga tidsfristen, i synnerhet som vi begärde att den del av propositionen som handlade om generalklausulen skulle remitteras till konstitutionsutskottet. Erik Wärnberg läste vidare upp vissa avsnitt ur lagrådets yttrande och sade att lagrådet har ställt sig positivt till det nya lagförslaget, men andra delar av yttrandet talar för motsatsen. Lagrådet påtalar bl.a. att man inte har tillräcklig erfarenhet av den nuvarande lagstiftningen, och man skriver: ”Från denna synpunkt är det olägligt att redan nu göra ändringar i lagen.” Lagrådet säger också att det för den enskilde är utomordentligt svårt att avgöra om klausulen blir tillämplig på ett visst förfarande eller ej. Lagrådet kommer fram till följande slutsats: ”Med hänsyn härtill och med beaktande av att det är fråga om en provisorisk lagstiftning, som skall omprövas om ett par år, vill lagrådet inte motsätta sig att förslaget genomförs.” Det var således inte fråga om något helhjärtat stöd från lagrådets sida. Jag tycker fortfarande att det finns anledning att kritisera — förutom lagen som sådan — att man har handlat i sådan brådska. Det verkar som om man finner det viktigare att visa ett kraftfullt uppträdande än att se till att den personliga integriteten inte trampas på tårna. Vad finns det för skäl att forcera fram lagstiftningen till att träda i kraft den 1 mars? Det hade gått utmärkt att vänta en månad, så att man fått en sådan granskning som man har anledning att förvänta sig när det gäller en så genomgripande lagstiftning.

Herr talman! Jag efterlyste om det fanns något grundmaterial som visade nödvändigheten av att nu föreslå en ändring av den gällande lagstiftningen. Jag hade förväntat mig att få ett svar på om det fanns något sådant, men det är tydligen så att det inte finns någonting. När jag läser vad lagrådet skriver får jag bekräftelse på detta. Jag skall citera ett stycke ur yttrandet. ”För den utvidgade tillämpningen av klausulen och ändringarna i övrigt åberopas inte i remissen något erfarenhetsmaterial som visar att regeln sådan den antogs för två år sedan inte fyller sitt syfte. Den utvärdering av klausulen som då förutsattes är avsedd att göras först mot slutet av femårsperioden. Lagen bör med hänsyn till sin allmänt hållna karaktär helst ges en kontinuerlig tillämpning genom förhandsbesked och domstolsavgöranden så att en praxis så snart som möjligt kan utbildas till ledning för de skattskyldiga och myndigheterna. Från denna synpunkt är det olägligt att redan nu göra ändringar i lagen.” Därefter kommer lagrådet in på det som Erik Wärnberg citerade. Men även detta säger oss att lagrådet är tveksamt. Man har inte det material som jag anser skulle vara angeläget att ha som motiv för en lagändring. Vi vet — och det är säkert också Erik Wärnberg medveten om — att man här ger sig in på en mycket svår bedömning av var gränsen skall gå. Nog hade det funnits skäl att avvakta den utvärdering som skall ske efter femårsperioden i enlighet med det tidigare beslutet.

Herr talman! Även i fortsättningen handlar debatten om rättssäkerheten för de människor som här leker med tanken: vågar jag ta detta steg eller vågar jag inte? Knut Wachtmeister menar då att sex månader är alldeles för lång väntetid för att få reda på om detta steg är fel eller inte. Samma problem finns dock med den nuvarande generalklausulen. Det tar lika lång tid nu att få ett förhandsbesked. Gränsen har flyttats en aning till den lojala skattebetalarens fördel, han som får betala vad någon annan orättmätigt lyckats komma undan. Därför tycker jag att denna fråga också är en rättssäkerhetsfråga för andra än just dem som har för avsikt att komma undan skatt. Det gäller rättssäkerheten för den lojala skattebetalaren. Knut Wachtmeister menar att det om några år kommer att bli betydligt värre, eftersom man avser att då flytta över tillämpningen till de lokala taxeringsnämnderna. Det har vi inte föreslagit. Men om så sker, måste man kanske bygga in ytterligare rättssäkerhetsgarantier. Enligt den paragraf som vi nu håller på att fastställa är länsrätten första instans, vilket måste vara mycket värt från rättssäkerhetssynpunkt. När det gäller åkarnas B-skatt, som Stig Josefson talade om, kan det inte vara så svårt för en lokal skattemyndighet att på grundval av en deklaration bestämma inkomsten och grunden för skatteavdrag. Åkaren får tala om hur mycket som är omkostnader, så att man kan bestämma vilket belopp skatten skall beräknas på. Tekniskt sett bör det inte vara så särskilt svårt. Lagrådet har sagt så som Stig Josefson angav, men sedan anför lagrådet att gränsen i dag är för snävt dragen. Därför måste man, vilket jag framhöll i början av mitt anförande, angripa skatteflykten med alla till buds stående medel, eftersom den har fått sådana oerhörda konsekvenser. Lagrådet avslutar med att framhålla att man inte motsätter sig denna ändring. Det betyder ändå att landets högsta jurister anser att denna klausul inte är något hot mot rättssäkerheten. Då bör inte heller denna riksdag vara så särskilt rädd, även om vi i dag inte i detalj kan säga vem som kommer att drabbas. Vi har dock förklarat att klausulen inte skall drabba lojala hyggliga människor, som gör sådana transaktioner som de alltid har gjort, utan den som på alla möjliga sätt försöker komma undan skatt. Skatteplanerare kallas de, men jag vill säga s.k. skatteplanerare.

Herr talman! Regeringens proposition om ändring av skatteflyktsklausulen har väckt stor uppmärksamhet. Den förtjänar också uppmärksamhet, eftersom den utgör ett viktigt led i regeringens kamp mot skatteflykt och annat skatteundandragande. Det är också angeläget att det förs en allsidig debatt i denna betydelsefulla fråga. Enligt min mening har i detta ärende emellertid förekommit en hel del onyanserad eller rent av grundlös kritik, och jag vill därför ta tillfället i akt att bemöta kritikerna. Jag gör detta inlägg i debatten också mot bakgrund av att jag själv genom att ange ett felaktigt fall för klausulens tillämpning tyvärr vållade en del onödig uppståndelse i saken, vilket jag starkt beklagar. Först ett konstaterande med anledning av de inlägg som har gjorts här i kammaren i dag. Ingen bestrider att skatteundandragande och skatteflykt sker i Sverige. Ingen förnekar heller att alla former av skatteflykt inte kan anges och definieras på förhand i lagbestämmelser. Alltså tycks allmän enighet råda om att en generalklausul mot skatteflykt behövs i svensk skattelagstiftning. Diskussionen gäller således hur en sådan generalklausul skall vara utformad. Skatteflykt kännetecknas av att de skattskyldiga använder sig av i och för sig rättsligt giltiga avtal, men avtalen strider mot skattelagstiftningens anda och mening. Skatteflyktsmöjligheterna bör så långt det går täppas till genom speciallagstiftning. Så skedde också i stor utsträckning på den förra socialdemokratiska regeringens tid. Det finns exempel på detta också från den borgerliga regeringsperioden. Men man kan inte förutse alla situationer som kan uppkomma, och speciallagstiftningen i sig kan öppna nya skatteflyktsmöjligheter. Därför behövs en generell lagstiftning mot alla former av skatteflykt, en allmän skatteflyktsklausul. En sådan lagstiftning förbereddes i finansdepartementet år 1976. Valutgången på hösten samma år satte emellertid stopp för arbetet. Vid tre skilda tillfällen — 1977, 1979 och 1980 — har socialdemokraterna i riksdagen krävt att en skatteflyktsklausul skall införas. Hösten 1980 infördes så — på förslag av den dåvarande borgerliga regeringen — en skatteflyktsklausul. Den var produkten av mer än tre års funderande och kompromissande inom olika borgerliga regeringar, där moderaterna uppenbarligen i det längsta motsatte sig en lagstiftning. Den klausul som trots allt slutligen värkte fram bär tydliga spår av denna hantering. Den omfattade således bara en begränsad del av skatteflyktsområdet. Dess tillämpning inskränks nämligen genom den s.k. omvägsrekvisiten. Det betyder att den bara kan tillämpas i fall där en skattskyldig vid genomförandet av ekonomiska transaktioner skaffar sig av lagstiftaren inte avsedda skatteförmåner genom att använda ett förfarande som från kommersiella synpunkter är en omväg. Även i övrigt gäller mycket stränga förutsättningar för klausulens tillämpning. Den nuvarande klausulen har alltså fått en alldeles för snäv utformning för att kunna uppfylla rimliga effektivitetskrav. Som jag framhållit i propositionen bör det vara ett absolut minimikrav att en skatteflyktsklausul utformas så att den omfattar alla transaktioner som den skattskyldige företar enbart för att få icke avsedda skatteförmåner. Då är det inte avgörande om dessa transaktioner utgör ”omvägsförfarande” eller inte. Ett annat rimligt krav måste vara att klausulen inte ger utrymme för att arrangera olika skatteflyktstransaktioner i skydd av klausulen. Den nuvarande klausulen är exempelvis verkningslös om man undviker omvägsförfarande och i stället använder mer direkta skatteflyktsarrangemang. På det viset kan den nuvarande klausulen t.o.m. sägas skydda skatteflykt. Det är mot denna bakgrund som regeringen ansett det vara nödvändigt att lägga fram ett förslag till utvidgning av skatteflyktsklausulens tillämpningsområde. Från oppositionshåll har det här i kammaren hävdats att regeringen i varje fall borde ha avvaktat den utvärdering av klausulen som enligt tidigare beslut skall ske mot slutet av år 1985. Till det vill jag säga att det givetvis hade varit bra om man hade kunnat vänta med justeringar av den här klausulen till utvärderingsperiodens slut. Men eftersom klausulen, enligt vad jag nyss har sagt, inte ens uppfyller lågt ställda krav på effektivitet, så har detta inte varit möjligt. Det är trots allt tre år kvar till denna tidpunkt, och det är för lång tid att gå miste om i sammanhanget. Detta gäller inte minst i nuvarande kärva ekonomiska klimat, som ställer stora krav på att bördorna fördelas rättvist, inte minst på skatteområdet. Regeringens förslag innebär att det s.k. omvägsrekvisitet tagits bort och att klausulen även i övrigt getts en mer generell utformning. Domstolarna får härigenom utan tvivel större möjligheter att ingripa mot klara fall av skatteflykt. Och man får det — vill jag hävda — utan att det görs avkall på några rimliga rättssäkerhetskrav. På den punkten anser jag att den kritik som riktats mot förslaget från borgerlig sida klart skjuter över målet. Som jag nämnt innebär regeringens förslag bl.a. att klausulen kommer att utvidgas till att omfatta fall där den skattskyldiges handlingssätt utan att vara ett omvägsförfarande är uteslutande inriktat på att uppnå en inte avsedd fördel vid beskattningen, dvs. förfarandet framstår som meningslöst om det inte vore för skatteförmånen. Ett aktuellt exempel på detta är den epidemi som härom året utbröt i fråga om förskottsräntor. Här var man tvungen att gå in med en lagstiftning i efterhand för att begränsa ränteavdragsmöjligheterna, eftersom den nuvarande generalklausulen med sitt omvägskrav inte var tillämplig. Men även efter införandet av den lagstiftningen förekommer transaktioner med förskottsräntor som har väckt ett visst uppseende. Jag skall återge delar ur en skrivelse från bankinspektionen ställd till landets samtliga banker och kreditinstitutioner och daterad den 10 februari i år: ”Från taxeringsmyndigheterna har bankinspektionens uppmärksamhet blivit fäst på följande förfarande. I samband med den inskränkning av rätten till avdrag för underskott i förvärvskällorna annan fastighet och kapital, som trätt i kraft med början 1983-01-01, har förekommit att räntor betalats i förskott och att kunden efter årsskiftet önskat få tillbaka den förskottsbetalda räntan. Genom förfrågan från en bank har vidare framkommit, att en kund tagit upp lån med förskottsbetalning av räntan strax före årsskiftet, betalt räntan och efter årsskiftet önskat lösa lånet och få tillbaka räntan. Bankernas ställningstagande till fall av här beskrivet slag bör i första hand ske med ledning av banklagarnas krav på sundhet i kreditgivningen och rörelsen i övrigt.

I synnerhet gäller detta, om kunden begär att få tillbaka förskottsräntan. Den rent skattemässiga bedömningen är i och för sig tveksam. Det kan göras gällande att förskottsbetalningen av räntan inte utgör någon verklig räntebetalning. Man får också räkna med att sådana transaktioner kan komma att bedömas som skatteflykt, som träffas av nu gällande eller i vart fall väntade bestämmelser mot skatteflykt. ——— Enligt inspektionens mening är det inte förenligt med en sund bankrörelse att medverka till transaktioner av dylikt slag.

Lånet borde, om banken vid sin kreditprövning känt till samtliga omständigheter, inte ha beviljats.” Inspektionen fortsätter: ”Om banken i de åsyftade fallen skulle medge förtidsinlösen och göra därmed förenad ränteavräkning, skulle banken riskera att medverka till skattebrott eller skatteflykt. Häremot måste banken kunna gardera sig. Det är enligt inspektionens uppfattning inte förenligt med en sund bankrörelse att ta en sådan risk.

Jag tycker att de borgerliga partierna borde kunna gå med på att en utvidgning till uppenbara och direkta skatteflyktsförfaranden är högst befogad. De skattskyldiga i de här fallen är väl medvetna om att transaktionerna kan komma att ifrågasättas av skattemyndigheterna. Och jag kan inte förstå att det finns något skäl att hålla dessa fall utanför klausulens tillämpningsområde. Lagrådet har också påpekat att de fall som man där tagit upp inte torde vålla de rättstillämpande myndigheterna större problem. Regeringsförslaget går emellertid något längre, och anledningen till detta är, som jag tidigare har antytt, att det annars skulle lämnas ett stort utrymme att arrangera olika skatteflyktsförfaranden så att klausulen inte blev tillämplig. Man skulle nämligen komma förbi klausulen så snart man kunde visa att det vid sidan om skatteförmånen förelegat ett annat, inte helt obetydligt skäl för förfarandet. Det är därför regeringen föreslår att det i princip skall räcka för tillämpning av klausulen att skatteförmånen kan antas ha utgjort det huvudsakliga skälet för förfarandet. Detta innebär att förfarandet till den helt övervägande delen skall ha dikterats av möjligheten att uppnå en skatteförmån eller, som lagrådet och skatteutskottet uttryckt det, att förfarandet helt eller i viktiga delar skall framstå som praktiskt taget meningslöst om man bortser från skatteförmånen. Även i dessa fall måste de skattskyldiga enligt min mening i förväg ha förstått att transaktionerna i varje fall inte utan vidare kommer att godtas av skattemyndigheterna. Man måste också hålla i minnet att den enda konsekvensen av att klausulen tillämpas är att den skattskyldige åsätts en taxering som mot bakgrund av lagstiftningens grunder framstår som materiellt riktig. Tillämpningen av skatteflyktsklausulen går alltså ut på att få fram rättvisa taxeringar, och det är inte fråga om att föra på den skattskyldige några straffavgifter eller någon annan påföljd. Jag menar att det är nödvändigt, om man vill tillgodose kravet på en rättvis beskattning, att låta även de nu angivna fallen omfattas av klausulen, och jag menar dessutom att det kan ske utan att man gör avkall på rättssäkerheten. I stället ökas rättssäkerheten i den meningen att de lojala skattebetalarna kan förlita sig på att skattelagstiftningen är så utformad att inte en liten grupp — just på detta område synnerligen kreativa människor — slipper undan sin skatt. Jag vill i sammanhanget också erinra om de särskilda rättssäkerhetsga rantier som gäller när fråga uppkommer om tillämpning av klausulen. Det finns möjlighet för den tveksamme att få förhandsbesked från riksskatteverkets rättsnämnd om ett visst förfarande omfattas av skatteflyktsklausulen eller ej. Vidare gäller att frågan om tillämpning av klausulen inte prövas i taxeringsnämnden utan i domstol. Första instans är länsrätt. De skattskyldiga har också möjlighet att få anstånd med inbetalning av skatt som påförts dem med stöd av klausulen. Herr talman! Det finns ytterligare två ting att begrunda för dem som ropar om rättssamhällets snara sammanbrott, om Sverige får en effektivare generalkiausul mot skatteflykt. För det första bör påpekas att vi i många år haft en vidsträckt generalklausul på civilrättens område i Sverige. Det är således möjligt för domstolarna att helt eller delvis underkänna avtal om domstolarna finner avtalens innehåll oskäliga. Ingen har såvitt jag vet gjort gällande att denna klausul öppnat vägen mot godtycke och rättsmissbruk. När de borgerliga partierna nu tar strid om generalklausulen mot skatteflykt, borde man rimligen förklara för oss andra vad det är som gör så stor skillnad mellan dessa båda generalklausuler. Varför är en klausul, enligt vilken domstolar kan gå in och riva upp civilrättsliga avtal därför att man finner dem ”oskäliga”, förenlig med rättssäkerheten, medan en annan klausul, enligt vilken domstolar kan underkänna transaktioner därför att man finner dem tillkomna i skatteflyktssyfte, hotar samma rättssäkerhet? För det andra bör påpekas att ett stort antal västliga industriländer har en generalklausul mot skatteflykt — utformad antingen i lag eller i domstolspraxis — av ganska exakt samma slag som regeringen nu föreslår för svensk del. Det gäller sådana länder som Finland och Norge, Västtyskland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna och Österrike. I alla dessa länder har man generalklausuler mot skatteflykt och tillämpar dem. Låt mig som exempel på rättssäkerheten i dessa länder redogöra för vad som har hänt i Mrs. Thatchers England.

Men detta har nu ändrats genom ett beslut i — av alla institutioner — det engelska överhuset. Lorderna beslöt helt enkelt att om domstolen anser att transaktionens enda syfte är att undvika skatt, skall man underkänna transaktionen ur skattesynpunkt, hur äkta den än ser ut att vara. Av intresse är också överhusets motiv för sitt beslut.

Senast var det ett uppmärksammat fall i januari månad. Eftersom det är moderaterna som för mest oväsen om den nya skatteflyktsklausulen, som ett hot mot rättssäkerheten, måste jag fråga dem om de har observerat det engelska rättssamhällets undergång. Om så inte är fallet, beror det på att en effektiv generalklausul mot skatteflykt endast i Sverige är ett hot mot rättssäkerheten, men inte i det konservativt styrda England? Sammanfattningsvis, herr talman, anser jag att jag på goda grunder bestämt kan avvisa den kritik som ur rättssäkerhetssynpunkt har riktats mot regeringens förslag. Jag är säker på att erfarenheterna av tillämpningen kommer att visa att den ändring av klausulen som har gjorts inte har skett på bekostnad av rättssäkerheten. Moderaterna har påstått att klausulen öppnar vägen till maktmissbruk och godtycke. Eftersom det är domstolarna som i sista hand skall avgöra om klausulen är tillämplig eller inte är detta faktiskt ett uppseendeväckande påstående. Det finns ingen anledning att tro att skattedomstolarna inte kommer att tillämpa klausulen på ett ansvarsfullt och omdömesgillt sätt. Erfarenheterna från andra länder med generellt utformade skatteflyktsklausuler bestyrker detta. Jag vill slutligen starkt understryka följande: 1. Klausulen är avsedd att verka främst preventivt. 2. Klausulen i sin nya form träffar naturligtvis inte redan gjorda rättshandlingar. 3. Äveni fortsättningen kommer regeringen att sträva efter att motverka skatteflykt genom speciallagstiftning där det klart anges vad som är tillåtet och otillåtet. Det gäller inte minst i fråga om nya former av skatteflykt som visar sig få större frekvens.

Herr talman! Finansministern sade att det bästa vore om lagen kunde medverka till att få deklaranterna att låta bli att gå ut på lagstiftningens ytterkant. Det var det jag underströk i mitt förra inlägg. Det hade varit värdefullt om någonting hade kunnat visa om den nuvarande lagstiftningen hade haft någon sådan effekt. När finansministern säger att de borgerliga kunde gå med på att uppenbara och klara skatteflyktsförfaranden skall stoppas är vi helt överens. Det har under de senaste åren i ganska stort samförstånd vidtagits åtgärder för att komma till rätta med skatteflykt. Det finns en mycket stor majoritet för — kanske tt.o.m. fullständig enighet om — att det är mycket angeläget att vidta åtgärder för att komma till rätta med skatteflykten. Debatten i dag handlar just om tillämpningen och tolkningen av lagen och den risk för rättsotrygghet som kan uppstå om en annan tolkning än den avsedda görs. Jag vill bara säga att jag blev ganska oroad när finansministern i början av sitt anförande sade att man med lagen skulle kunna ingripa om förfarandet strider mot skattelagstiftningens anda och mening. Jag sökte i skattelagstiftningen, och glädjande nog fann jag både i lagtexten och i motiveringen att finansministern säger att det skall vara fråga om ett förfarande som strider mot lagstiftningens grunder. Den enda ändringen som här har gjorts är att ordet ”klart” har strukits. Jag vill med detta påpekande göra klart att det är oerhört angeläget att man inte ändrar innebörden i den lagstiftning som nu gäller. En liten nyansskillnad i formuleringen kan faktiskt ge anledning till en annan tolkning än vad som har avsetts. Jag tycker att detta visar att man inte helt bör nonchalera det som vi tagit upp i reservationen, nämligen att det också är angeläget att man beaktar rättstryggheten. Vi har alla, åtminstone från mitt partis sida, ett starkt intresse av att komma till rätta med brottsligheten, men vid gränsdragningen måste man vara ytterst försiktig, så att man inte ställer den enskilde i en alltför besvärlig och osäker situation.

Herr talman! Om jag inte missuppfattade finansministern sade han inledningsvis att vi alla i kammaren är överens om att en generalklausul behövs. Det var förvisso en feltolkning. Som jag sagt flera gånger i dag accepterade vi den gamla generalklausulen som skulle utvärderas. Så skall visserligen också bli fallet med den nya, men skillnaden mellan de två lagförslagen är avsevärd, och det tror jag att finansministern inte kan förneka. Sedan uppehöll sig finansministern länge vid förskottsräntorna och vad han kallade missbruk av möjligheten att betala förskottsräntor. Man kan först och främst undra om finansministerns långa avsnitt om förskottsräntorna var avsett att utforma en praxis för domstolarnas tillämpning av den nya generalklausulen. F. ö. finns det ju, om man tycker att lagstiftningen beträffande förskottsräntorna är felaktig, möjligheter att ändra detta. För den sakens skull behövs inte någon ny generalklausul. Finansministern försvarade vidare den nya generalklausulen med att vi har en civilrättslig generalklausul. Ja, men det finns väsentliga skillnader. Med den nu föreslagna generalklausulen stärker man statens makt över den enskilde, och i detta fall är staten både part i målet och lagstiftare. Det går alltså inte att jämföra denna generalklausul med den som finns på det civilrättsliga området. Finansministern uppehöll sig också vid det förhållandet att flera andra länder, bl.a. Finland, Västtyskland och Frankrike, har en generalklausul. Jag vill med anledning härav framhålla att denna i Västtyskland i stor utsträckning vänder sig mot skenavtal, som vi här i Sverige redan har en lagstiftning mot. Detsamma gäller det s.k. kringgåenderekvisitet, som finns redan i den nu gällande generalklausulen. I Frankrike, där man också har en generalklausul, har man inte skapat någon särskild praxis för hanteringen av denna. Det är ju intressant att finansministern nu gör jämförelser med hur det är i andra länder. Det skall också bli intressant att se om man kommer att åberopa sådana jämförelser vid argumentationen för införandet av obligatoriska kollektiva löntagarfonder. Om man även på det området kommer att göra internationella jämförelser, lär man finna att sådana fonder finns bara i Peru.
Herr talman! Finansministern sade att generalklausulens ineffektivitet gjorde det omöjligt att vänta med att ändra klausulen till efter utvärderingen. Men denna utvärdering hade ju bl.a. till syfte just att bedöma klausulens effektivitet. Det var alltså fråga om ett rent cirkelargument från finansministerns sida. Finansministern nöjer sig med sin egen bedömning att klausulen inte är tillräckligt effektiv. Finansministern tog vidare upp förskottsräntorna som ett exempel, och det var i och för sig tänkvärt. Vi har nu infört en särskild lagstiftning som begränsar den typ av transaktioner som förekommit. Men det illustrerar ändå oklarheten i det nya förslaget. Om jag t.ex. lånar till en konsumtionsutgift i stället för att täcka den med likvida medel, därför att detta är skattemässigt förmånligt på grund av avdragsrätten för låneräntor, kan då klausulen användas för att underkänna avdraget för den låneräntan? Det finns mängder av sådana fall, där man företar transaktioner, som icke är några omvägstransaktioner, därför att det finns en skattevinst att hämta. Det återstår en fundamental oklarhet som finansministern inte har kunnat skingra. Jag påpekade i mitt huvudanförande tidigare i dag att det i propositionen finns formuleringar av typen att transaktionen skall vara helt meningslös om det inte finns ett skattevinstsyfte. Finansministern uttryckte det nu så, att det uteslutande syftet skall vara skattevinsten. Det ger en viss klarhet. Men i propositionen finns det också andra formuleringar. Man säger t.ex. att transaktionen skall framstå som mer eller mindre meningslös eller i viktiga delar meningslös eller att det huvudsakliga skälet för transaktionen skall vara att göra en skattevinst. I de fallen öppnar man möjligheter för helt andra tolkningar. Jag måste tyvärr säga att finansministerns anförande inte bidrog till att skingra oklarheten om i vilka fall den utvidgade skatteflyktsklausulen kan användas. Det är det som är vår huvudinvändning från rättssäkerhetssynpunkt. Det är därför som riksdagen i dag inte bör besluta om en sådan utvidgad skatteflyktsklausul.

Herr talman! Jag vill till Stig Josefson bara säga att vi definitivt inte nonchalerar de betänkligheter från rättssäkerhetssynpunkt som har framförts under behandlingen av förslaget om skärpning av generalklausulen mot skatteflykt. De har tvärtom upptagit en stor del av arbetet såväl med propositionen som vid lagrådets granskning och vid utskottsbehandlingen. För Knut Wachtmeister vill jag klargöra en sak: Jag gjorde ingen utläggning om förskottsränta. Jag läste ordagrant ur en officiell ämbetsskrivelse från bankinspektionen till landets banker. Jag gjorde mot den bakgrunden att man hävdar att det över huvud taget inte finns några indicier på att det skulle vara något fel på den nuvarande skatteflyktsklausulen. Om en myndighet av bankinspektionens dignitet måste från skatteflyktssynpunkt ta upp transaktioner som pågår i bankerna och som allvarligt berör banketiken tycker jag att herrarna som försvarar den existerande klausulen åtminstone borde tänka efter vad det innebär. Sedan gjorde Knut Wachtmeister ett som jag tycker häpnadsväckande uttalande. Han sade att eftersom det gäller en skatt är staten part i målet, och därför kan domstolar icke få tolka skattelagar på grundval av en generalklausul. Däremot får de enligt herr Wachtmeister göra tolkningar när det gäller civilrättsliga avtal, eftersom staten där inte är part. Jag ber talmannen observera att en ledamot i Sveriges riksdag hävdar att regeringsrätten, kammarrätten och länsskatterätterna är parter i målen när de fäller sina utslag. Jag måste be herr Wachtmeister något modifiera det uttalandet. Är detta moderaternas uppfattning om den svenska skatterättsprocessen? Om de domare vi har utsett i de domstolar vi har inrättat skulle känna att de företrädde ena parten skulle jag hålla med moderaterna och andra om att rättssäkerheten är i fara. Är det inte så att herr Wachtmeister och andra moderater är så förblindade av sin aversion mot att det över huvud taget måste tas ut några skatter i ett modernt samhälle att de så fort det gäller ett skattemål ser en motsättning mellan medborgarnas intressen och intresset av att få till stånd en rättvis beskattning? Den stora mängden medborgare, herr Wachtmeister, har intresse av att skattebördan fördelas rättvist och att folk betalar de skatter som de enligt lag och förordning skall betala. Det tror jag att de flesta uppfattar som det viktiga inslaget i skattelagstiftningens och våra skattedomstolars uppgift. Att i en debatt i svensk riksdag hävda att det rör sig om utövandet av ett partsintresse trodde jag inte var möjligt. Nu kan jag tänka mig att det var ett obehagligt avslöjande för moderaterna att en generalklausul mot skatteflykt förekommer i ett stort antal länder i Västeuropa, inkl. drottningens England. Just i England har man övergått från den klausul som ni försvarar till den typ av skatteflyktsklausul som vi nu vill införa här. Och personer som verkligen inte bör kunna misstänkas för rabulistisk, samhällsomstörtande inställning, nämligen lorderna i det engelska överhuset, var de som tog ett beslut av den art som de borgerliga partierna i Sveriges riksdag bekämpar som ett hot mot rättssäkerheten och medborgarintresset. Då är det bra dumt av herr Wachtmeister att försöka komma undan den debatten genom att tala om någonting annat. Ni har försökt skapa det intrycket bland medborgarna — jag har sett vad ni har skrivit och sagt de senaste veckorna — att detta med generalklausul mot skatteflykt är någonting helt unikt för Sverige, det är någonting för medborgarna så uppseendeväckande och skrämmande att ingen annan rättsstat kan ha övervägt det. Om några av de borgerliga ledamöterna i skatteutskottet har tid och kan utverka tillstånd därtill skulle jag vilja uppmuntra till en studieresa t.ex. till Storbritannien, Västtyskland, Nederländerna, Österrike eller — för att göra det riktigt billigt — till Norge eller Finland för att ta reda på hur det står till med rättssäkerheten i de länder som tillämpar en skatteflyktsklausul av det slag som vi nu diskuterar. Den lagstiftning som Björn Molin försvarar lämnar medborgarna och riksdagens ledamöter i precis samma predikament som den förändrade lagstiftning som vi föreslår. Det går nämligen inte att här i riksdagen peka ut de enskilda fallen. Den proposition som lades av den tidigare borgerliga regeringen och som den nuvarande klausulen bygger på angav heller inga fall, och man har hittills inte heller angivit några fall i debatten. Som Stig Josefson och Erik Wärnberg flera gånger har talat om rör sig de skattskyldiga häri ytterkanterna av skattelagstiftningen, och det är omöjligt att på förhand ange när de kommer så långt ut på ytterkanterna att man från rättslig synpunkt anser att skatteflykt har uppstått. Jag gjorde misstaget att börja diskutera sådana fall. Jag tycker inte att det är riksdagens uppgift att föreskriva hur domstolarna skall tolka och tillämpa denna lag.

Herr talman! Först det här med förskottsräntorna. Finansministern ondgjorde sig över de transaktioner som i hägn av lagen om förskottsräntor har gjorts och kan tänkas komma att göras. För dem behövdes det en generalklausul. Då vill jag fråga finansministern: Anser finansministern att generalklausulen tar över lagen om förskottsräntor? Kommer lagen om generalklausul generellt att ta över annan speciallagstiftning i vårt land? Sedan gjorde Kjell-Olof Feldt stort väsen av att jag tyckte det var skillnad mellan den civilrättsliga generalklausulen och den allmänna generalklausul som vi nu skall fatta beslut om. Jag vet inte om finansministern avsiktligt försökte vantolka mig, men jag tror mig ha många människor med mig när jag säger att det är betydligt känsligare att stifta nya lagar som gynnar staten och stärker dess makt gentemot den enskilde. Det lär bli svårt för finansministern att övertyga mig om att det är en allmän uppfattning i landet att så inte skulle vara fallet. Slutligen några ord om förhållandena i England på detta område. Ja, sedan den konservativa regeringen där tog över makten för ett antal år sedan har det inte varit någon hejd på uttalanden om hur usel denna regering har varit och hur illa England har skötts. ”Den där tanten”, har man kallat Mrs. Thatcher för. Nu har man plötsligt funnit något i England, som man tycker är bra. Då duger det att ta fram detta exempel från England, som jag — det erkänner jag gärna —- inte närmare känner till. Man försöker slå oss i huvudet med det. Jag tycker att den motiveringen är en aning krystad med tanke på allt det negativa man har sagt om England under alla dessa år.
Herr talman! Finansministern sade att det inte fanns någon principiell skillnad mellan den generalklausul som vi har och den av regeringen föreslagna i den meningen att man inte heller i den förra kan ange några fall där den kan tillämpas. Men det finns ändå en betydande skillnad. I den nuvarande lagstiftningen är det bara den skattskyldige som gör en så att säga onormal kringmanöver som riskerar att drabbas av skatteflyktsklausulen. Det är innebörden i detta omvägsrekvisit. I och med att det nu tas bort sker det en genomgripande förändring. På våra frågor om förtydliganden och preciseringar om när den utvidgade generalklausulen skall användas, svarar Kjell-Olof Feldt att riksdagen inte skall tolka lagen. Nej, det skall inte riksdagen utan domstolarna göra. Men, Kjell-Olof Feldt, vår invändning är ju att otydligheten i motivtexten när det gäller den utvidgade klausulens användningsområden skapar svårigheter för de tillämpande myndigheterna. Riskerna för godtycke vid tillämpningen av den utvidgade skatteflyktsklausulen ökar därmed, och de skattskyldiga medborgarna lämnas i oklarhet om i vilka fall klausulen skall användas. Detta, herr talman, är folkpartiets huvudinvändning. Skälet till att vi anser att förslaget om utvidgning av klausulen bör avslås är att det skulle bidra till en betydande rättsosäkerhet.
Herr talman! Finansministern har vid flera tillfällen betonat att skillnaden mellan den nuvarande skatteflyktslagstiftningen och den nu föreslagna inte är nämnvärt stor. Jag frågar mig därför om det är nödvändigt att införa en ny lag, alldeles speciellt som det inte föreligger något faktamaterial som visar att man har misslyckats i tillämpningen av den nuvarande lagen.

> Herr talman! Knut Wachtmeister frågade om generalklausulen tar över peciallagstiftningen om förskottsräntor. Nej, givetvis icke. Vad som i lag nges som tillåtet eller förbjudet upphävs icke av generalklausulen. Jag trodde det stod klart för skatteutskottets ledamöter hur lagstiftningen i allmänhet fungerar och så även här. När det gäller England bara en sista gång: Det var inte Mrs. Thatcher som ingrep, utan det var faktiskt engelska överhuset, enligt de uppgifter vi har fått. Sedan måste jag säga till Björn Molin att det faktiskt inte är så att ett omvägsrekvisit undanröjer risken för godtycke, som Björn Molin kallar det, dvs. nödvändigheten av att tolka vad transaktionen går ut på. Det är ju två rekvisit som gäller för den nuvarande generalklausulen, både att det är en omväg och att syftet är att undandra skatt. Det är naturligtvis en effekt av alla bestämmelser av det här slaget och som vår lagstiftning faktiskt innehåller på åtskilliga områden, att man till domstolarna måste överlåta tolkningen av bestämmelserna. I annat fall hade vi inte behövt den här debatten alls. Om det var så att vi i varje läge kunde plocka fram en paragraf ur lagarna och säga att den gäller exakt för det fall som skall avgöras, då behövde vi kanske inte ens några domstolar. Domstolarna är faktiskt till för att tolka lagarna, och det är vad de får göra i det här fallet också. Vad omvägsrekvisitet har inneburit enligt vår bestämda uppfattning är att det kraftigt begränsar antalet fall där man över huvud taget kan undersöka huruvida skatteflyktssyfte föreligger. Det har också betytt, vilket naturligtvis de skattskyldiga har insett, att i och med att kravet är ett kringgående och de då väljer en rak metod att fly undan skatten, är de skyddade av skatteflyktsklausulen. Det är en ganska märklig effekt att en klausul som avser att förhindra skatteflykt faktiskt kan skydda dem som flyr undan skatt, bara de gör förfarandet tillräckligt rakt och inte väljer någon onaturlig eller konstig omväg och på det sättet tilldrar sig skattemyndigheternas uppmärksamhet. Detta är det stora felet med den nuvarande klausulen, som jag tror att det var ett misstag från början att folkpartiet och centern gick med på inför det moderata trycket på den här punkten. Till Stig Josefson vill jag säga att vi inte bedömer skillnaden mellan den utformning som klausulen skulle få enligt vårt förslag och den nu gällande som avgörande och principiell. Men för att få den möjlighet till granskning av skatteflyktstransaktioner, som jag tror för många vanliga skattebetalare ter sig alldeles uppenbara, föreslår vi den här ändringen. När vi ser tillbaka på vad som hänt de två senaste åren är det uppenbart, framför allt på grund av kravet att transaktionen skall vara tillkrånglad och innebära ett omvägsförfarande, att av ett sjuttiotal aktuella ärenden bara några få har kunnat betraktas som skatteflykt. Det är klart att för dem som bedriver den här hanteringen är det ett mycket tillfredsställande utfall att det är bara några procent som av riksskatteverket har kunnat bedömas som skatteflykt. Men jag anser inte att det är tillfredsställande med hänsyn till der allmänna skattemoralen och alla lojala och hederliga skattebetalare” situation att få uppleva hur riksdagen fasthåller vid en lagstiftning son uppenbart icke fyller sitt eget syfte. Herr talman! Jag övergår då till att besvara de två frågor som har ställts till mig. Bo Lundgren har frågåt mig om jag står fast vid mitt uttalande i TV-programmet Magasinet att generalklausulen skall tillämpas när makar fördelar räntor och schablonintäkt för en villa, så att den ene betalar räntorna och tillgodogör sig avdrag härför, medan den andre redovisar schablonintäkten. Bertil Lidgard har frågat justitieministern vilken rättslig betydelse som kan tillmätas mitt uttalande om den framtida tillämpningen av förslaget till utvidgning av lagen mot skatteflykt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara Bertil Lidgards fråga. Eftersom frågorna gäller samma ämne besvarar jag dem i ett sammanhang. Svaret på Bo Lundgrens fråga är nej. Som har framgått av bl.a. ett pressmeddelande berodde mitt uttalande i TV-intervjun på ett misstag. Till Bertil Lidgard vill jag säga att det är domstolarna som ensamma med ledning av lagen och dess förarbeten avgör hur enskilda fall skall bedömas. Ett uttalande av ett statsråd i en debatt eller en intervju kan givetvis inte läggas till grund vid den rättsliga tillämpningen av klausulen.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Jag skall inte grumsa nämnvärt över att jag inte får tala med justitieministern utan att det är finansministern som svarar. Jag delar kanske inte helt uppfattningen att det är precis likadana frågor som Bo Lundgren och jag har ställt. Jag uppehåller mig direkt vid den rättsliga betydelsen av det uttalande som finansministern gjorde i massmedia. Det hade varit intressant att med justitieministern få diskutera vilken betydelse det kan ha för rättstillämpningen. Det är en betydelsefull lagstiftningsteknisk fråga som är involverad i detta problem. Men eftersom finansministern nu så oförbehållsamt medger att ett statsråds uttalande i en viss fråga i en debatt eller intervju inte kan läggas till grund vid den rättsliga tillämpningen av ifrågavarande lagstiftning skall jag låta det bero vid detta och inte tala mer om den saken. När jag nu skall redogöra för varför finansministerns uttalande är så brännbart tänker jag inte så mycket på det uttalande som gjordes i TV, utan fastmera på den kommuniké i vilken TV-uttalandet tillrättalades. Kommunikéns sista mening ger anledning till vissa funderingar.

Det brännbara i sammanhanget är att den lagstiftning som vi har att ta ställning till har så uppenbara brister med avseende på precisering och egentliga förarbeten i vedertagen bemärkelse. Det kommer att leda till att man i rättstillämpningen försöker suga åt sig så mycket som möjligt av informationer om vad som är tänkt i saken. Då kan förmodligen även statsrådsuttalanden komma i åtanke. Vad vi här i riksdagen tidigare i olika sammanhang har tyckt om sådana påpekanden framgår tydligt av en del betänkanden, som jag vill hänvisa till. För några år sedan behandlade vi i riksdagen en fråga om alkoholutandningsprov. Då hade den dåvarande justitieministern gjort ett uttalande om ett mera nyanserat påföljdsval i mål om ansvar för rattfylleri. Det föranledde från justitieutskottet ett mycket kärvt uttalande, som sedan godkändes av riksdagen. Utskottet sade att det för rättstillämpningen är av utomordentlig betydelse att ändring i gällande rätt sker genom motivledes gjorda uttalanden i anslutning till antagandet av ny eller ändrad lagtext och inte genom allmänna uttalanden i lagstiftningsärenden som inte gäller det lagrum som uttalandet avser. Några år senare var det moget igen. Då var det försvarsministern som i samband med behandlingen av påföljder för värnpliktsvägran hade angivit sin uppfattning om hur sådan skulle bedömas från straffrättslig synpunkt. Även den gången — då var det försvarsutskottet — anknöt man till vad justitieutskottet hade sagt och påpekade att sådan typ av lagstiftning och sådana pekpinnar till domstolarna ville riksdagen inte vara med om. År 1981 hände det på nytt. Den gången gällde det vissa uppmjukningar i vattenlagen.

Jag hoppas verkligen att uttalandet kommer att bli föremål för diskussion inom rättsvetenskaperna. I sämsta fall kan nämligen detta uttalande innebära att vi inleder en ny lagstiftningsera, där vi inte längre i vår lagstiftning talar om vad som är förbjudet, vad som är sanktionerat på ett eller annat sätt, utan där vi kommer att reglera vad som är tillåtet — och det som inte uttryckligen är tillåtet är förbjudet. Herr talman! Jag har avsiktligt avhållit mig från att diskutera något annat än det som jag har frågat om. Jag skall ändå avslutningsvis läsa upp ett citat som gäller skattelagstiftningen och ingår i ett uttalande som vi gjort i justitieutskottet vid ett tillfälle då vi diskuterade lagstiftningsåtgärder på skatteområdet. Vi tog särskilt upp bevissäkringslagen, betalningssäkringslagen och lagen om skatteflykt. Vi menade att lagstiftningen utan tvivel innebar att man hade fått verksamma medel att åstadkomma ett hyfsat hänsynstagande till statens fiskaliska intressen. Lagstiftningen utgjorde enligt utskottets mening ”framträdande exempel på statsmakternas åtgärder mot skatteundandragande och andra illojala förfaranden och därmed ett instrument i kampen mot den ekonomiska brottsligheten”. Utskottet fortsatte: ”Samtidigt som detta konstateras kan emellertid inte bortses från att de instrument som sålunda tillskapats både i den allmänna debatten och i mera fackbetonade sammanhang har diskuterats bl.a. från rättssäkerhetssynpunkt. Enligt utskottets mening har angelägenheten av att effektivisera samhällets insatser mot förfaranden av det slag det här är fråga om tvingat fram ett regelsystem som ligger invid gränsen till vad som kan anses vara godtagbart.” Uttrycket ”invid gränsen” förekom alltså i ett uttalande som avsåg den nu gällande skatteflyktslagstiftningen. Det har sagts här i debatten i dag att man nu går ett steg vidare, att man flyttar gränserna. Ja, när man flyttar de gränserna går man utöver vad som kan anses godtagbart enligt den uppfattning som vi företrädde i justitieutskottet och som riksdagen godkände för något år sedan.

Herr talman! Det kan inte hjälpas att det var en ganska tunn soppa som Bo Lundgren försökte koka med utgångspunkt från sin fråga om mina uttalanden i televisionen. Jag får bjuda på det. Jag begick ett misstag, och därmed har jag överlämnat mig till förfaranden av den typ som Bo Lundgren är anhängare av. Var så god! Sakfrågan däremot tycker jag inte att Bo Lundgren skall komma så enkelt ifrån. Han säger att det förhållandet att den nu gällande skatteflyktsklausulen har tillämpats bara i ett fåtal fall visar att den har en god allmänpreventiv effekt. Det är väl ingen logik i det resonemanget! Det normala är att dra den rakt motsatta slutsatsen — att den har haft en väldigt låg effekt på de skattskyldiga. Av 25 avgjorda ärenden har man i 4 fall ansett att klausulen skulle tillämpas. Med normal logik borde de skattskyldiga av detta dra slutsatsen att här är det bara att tuta och köra. Det här var ingenting som stoppar oss, när vi vill hitta på skatteflyktstransaktioner. Sedan är vi helt ense om att det inte finns någon skatteflyktsklausul i Danmark. Jag påstod inte något annat. Det går att kontrollera i protokollet, om herr Lundgren inte tror mig. Inte heller finns det någon skatteklausul antagen av det engelska underhuset, dvs. i någon lag. Men som ofta sker i England bygger detta på domstolspraxis. Det är också därför som överhuset som högsta lagtolkande myndighet kommer in i bilden. Men, herr talman, det som börjar bli det mest intressanta i de ursinniga moderata angreppen på lagstiftningen är — det har jag förstått av både herr Wachtmeister och herr Lundgren — att attacken i grunden inte gäller den förändring vi föreslår utan hela tanken att ha någon lagstiftning mot skatteflykt generellt utformad. Det sade ju herr Wachtmeister. Den proposition som moderaterna var med om att avge i regeringsställning vill de nu egentligen komma ifrån för att kunna maximalt utnyttja detta i sin jakt på röster. Vad är det då moderaterna säger? Ja, vi har hört det förr många gånger, då vi har diskuterat någon skärpning av skattelagstiftningen för att försöka beivra missbruk eller skattebrott i Sverige, nämligen: Det skall ni inte göra. I stället skall ni minska på skattetrycket och sänka marginalskatterna, helst avskaffa skatter. Då upphör skattebrott och skatteflykt. Det är klart att definitionsmässigt gör de det, om vi avskaffar alla skatter. Men är det så väldigt praktiskt att säga att det finns ett enkelt alternativ till skattekontroll, till beivrande av skattebrott och till åtgärder mot skatteflykt. Alternativet skulle bestå i så låga skatter att ingen tyckte det var lönt att försöka smita undan dem. Om man ser sig runt om i världen, i länder där man har ett mycket lågt skattetryck — så lågt att jag tror att det t.o.m. skulle tillfredsställa moderaterna — har det enligt alla rapporter vi får inte gett det resultatet. Fortfarande finns en lång rad medborgare i de länderna som anser att även dessa skatter är för höga. Jag var för några år sedan på en internationell konferens, där man bland experterna allmänt ansåg att det land i Västeuropa som har den mest utbredda skatteflykten är Spanien, som samtidigt har den lägsta inkomstskatten i Västeuropa. Det antyder att det möjligen är någonting annat, nämligen samhällsmoralen, lojaliteten, känslan av att man måste uppträda hederligt och rättfärdigt, som avgör hur mycket skattefusk och skatteflykt vi får. Det gör att moderaternas ideliga försök att komma undan den här typen av problem genom att fly till föreställningar om radikala sänkningar av skattetrycket inte ter sig trovärdiga. Får jag förklara en sak för Bo Lundgren. Vad är egentligen detta med förskottsränta? Varför har det förfaringssättet kommit att bli praktiserat av en del skattskyldiga? Vad man gör är att man tar upp ett lån, som man egentligen inte behöver. Det visade sig i de fall som bankinspektionen relaterat att låntagarna betalade tillbaka lånen redan efter någon vecka — och då behövde de verkligen inte pengarna. De tog alltså upp lånen bara för att få fram ett stort ränteavdrag att utnyttja. Varför gör man det? Jo, säger Bo Lundgren, det beror på att vi och centern och folkpartiet har krånglat till skattelagstiftningen. Problemet skulle kunna undanröjas om vi sänkte marginalskatterna, säger han. Men det är inte så, utan detta förfaringssätt används i första hand för att man utnyttjar det förhållandet att marginalskatterna 1982 var högre än marginalskatterna 1983. Alltså lönar det sig att ta upp stort avdrag 1982 — därför att marginalskatterna då är höga och avdraget mycket värt. Även i Bo Lundgrens idealvärld, där marginalskatterna ständigt sänks, skulle sådana här operationer vara lönsamma — så länge man från ett år till ett annat kan räkna med sänkta marginalskatter. Problemet, som också bankinspektionen har pekat på, är vad som händer när man tar tillbaka denna ränta. Vad har den transaktionen för karaktär, sett ur skatterättslig synpunkt? Vi skulle tyvärr befinna oss i liknande situationer även med sjunkande skattetryck, så länge sådana här operationer är möjliga. För en vanlig skattebetalare är det inga stora pengar att tjäna. Det är först när man kommer upp i mycket stora belopp som det är intressant — då ger redan några procentenheters sänkning av marginalskatten utslag. Jag tycker att det ger besked om att skatteflyki 2v det här slaget mycket sällan är praktiskt lönsamt och intressant för folk med vanliga inkomster utan stora förmögenheter och möjligheter att ta upp stora lån. Jag finner ingen större mening i att på nytt ta upp den diskussion som har ägt rum hela förmiddagen om tolkningen av propositionen vad gäller syftena med skatteflyktstransaktioner. Vi är ense om att transaktionens syfte — för att generalklausulen skall kunna tillämpas — skall vara att undgå skatt. Men den skattskyldige kan naturligtvis åberopa att det också finns något annat skäl. Om man totalt stängde domstolarnas möjligheter att undersöka huruvida detta skäl verkligen är i någon mening relevant för syftet, skulle man ha dragit en gräns som enligt vår mening gör det möjligt att bara haka på och göra det hela till en ren skatteflyktstransaktion. Det gäller exempelvis de fall vi nyss diskuterade. Men jag utgår från att domstolarna är befolkade med både kunnigt och klokt folk, som ser bakom det som synes ske i dessa fall. Beträffande herr Lidgard har jag ingen anledning att konstatera annat än att vi helt har klarat ut att intervjuuttalanden av vem det vara månde inte styr eller påverkar rättstillämpningen i våra domstolar. Det kan vara bra att det har kommit in i riksdagens protokoll.

Herr talman! För min del har jag svårt att se skillnaden mellan det förhållandet att domstolarna i ett land tillämpar en viss bestämd praxis, grundad på tidigare beslut och avgöranden med ett visst material, och det förhållandet att man har en klausul i lagen med samma materiella innehåll. Det viktiga är ju huruvida domstolstillämpning av det här slaget — som såvitt jag förstår i England bygger på samma principer som vi nu tycker att Sverige skall ha — har skakat rättssäkerheten i de förenade kungadömena. Det är det som är frågan. Därför kunde man möjligen undersöka detta. Vidare tog jag upp det förhållandet att en rad andra västeuropeiska länder har ungefär samma klausul, i domstolspraxis eller i lag, och det tycks fortfarande vara så att man i de länderna anser sig leva i fria demokratier! Jag hade inte haft någon anledning att dra in andra länder i bilden om inte denna debatt — särskilt från moderaternas sida — hade gjorts till närmast en fråga om det svenska rättssamhällets undergång. Svaret på frågan om fördelning av ränteavdrag och villainkomster mellan två makar är skatteflykt är nej. Jag har lämnat det svaret tidigare. Jag anser inte att det är skatteflykt. Däremot är det ingen hemlighet för någon att detta problem tas upp i direktiven till bostadspolitiska utredningen, nämligen hur kostnaderna och inkomsterna för en villa eller en annan fastighet skall fördelas. Jag vill påminna om att den föregående borgerliga regeringen tog upp frågan om en annan typ av sådan här uppdelning — nämligen avseende fritidsfastigheter, där man också skattemässigt fördelar kostnader och inkomster från fastigheter mellan makar. Den föregående borgerliga regeringen ansåg tydligen att problemet existerade, eftersom den utfärdade direktiv till en utredning om att se över det. Jag tycker att det är betecknande för det allmänna misstänkliggörande som moderater och andra ägnar sig åt, att man inte klart inför medborgarna kan skilja på om regeringar av olika färg anser att här kan lagstiftningen behöva ses över, eller huruvida en generalklausul mot skatteflykt skall tillämpas. Jag vet att jag får ta på mig skulden för att denna fråga drogs in i debatten. Men när vi nu har klarat ut det tycker jag att ni kunde sluta med att skrämma upp villaägarna på det sätt ni gör. Jag försökte så fort det någonsin gick att undanröja den tvekan och rädsla som eventuellt kunde uppstå genom mitt misstag. Jag tycker att ni grovt exploaterar situationen om ni fortsätter på detta vis, för villaägarna kan vara övertygade om att det inte händer någonting med den praxis som nu tillämpas såvida det inte läggs fram ett förslag samt avlämnas en proposition och riksdagen, med dess majoritet, tar beslut om förändrade regler. Det skulle rensa luften om ni kunde erkänna att det inte föreligger något hot. Eftersom åtminstone två av de borgerliga partierna samtidigt ansåg att andra sådana här ränteuppdelningar kan behöva bli föremål för översyn, så har vi tydligen samma uppfattning om att här föreligger ett skattemässigt problem, som är förtjänt av en granskning, men att de som nu gör sådana här uppdelningar ändå kan känna sig lugna för att de inte överfalles från bakhåll, utan om det sker någonting, sker det enligt lagstiftning i Sveriges riksdag.

Herr talman! Regeringens förslag till generalklausul i skatterätten är en logisk följd av det socialdemokratiska partiets stegvisa utveckling bort från de värden som har varit grunden i vårt svenska rättssamhälle. Detta förslag är en kodifiering av att socialdemokraterna etablerar sig som överhetens parti — ett parti inte för de enskilda människorna utan ett parti mot dem. ”All makt utgår från folket”, heter det i vår svenska grundlag. Där står också att offentlig maktutövning av alla de slag skall ske under lagarna. Det är ord som förlorar mycket av sitt värde den dag vi står i begrepp att stifta en lag som inte är någon lag annat än till formen, en lag vars tillämpning ingen kan ge besked om. Riksskatteverket kan inte göra det — hur skall det kunna ge förhandsbesked? Skattedomstolarna kan inte göra det — de vet inte vad som gäller. Inte ens finansministern själv kan ge besked. Det har vi fått särskilt klara bevis för att han inte kan, tidigare och även i dag. Den nya generalklausulen är i sig en lag utan mening. Den blir meningsfull först då den fått ett materiellt innehåll av domstolar och skattemyndigheter. Riksdagen kommer i praktiken icke att stifta någon lag i dag. I stället står Sveriges riksdag i begrepp att delegera bort rätten att stifta lag. På det sättet övergår folkstyret till att bli ett tjänstemannastyre — eller som en del har kallat det: ett fogdevälde. Den föreslagna generalklausulen vänder upp och ner på svensk rättsskipning. Motiv tar över lag, inte tvärtom. Om lagen säger ett men lagstiftaren underförstått säger ett annat, då får lagen vika. Den som handlar enligt lagen kaninte vara säker på att få rätt. För det krävs också att han handlat i enlighet med vad lagstiftaren avsett eller underförstått anses kunna godta. General klausulens yttersta syfte är att tillämpas mot gällande lag. Annars hade den inte behövts. Det som är helt avgörande, Kjell-Olof Feldt, är att i dag i Sverige är allt det tillåtet som inte uttryckligen är förbjudet. Det gäller även på skatterättens område, och det är fundamentalt i svensk rättstillämpning. Det är det som Kjell-Olof Feldt inte har insett. Generalklausulen fungerar på samma sätt som i det fall när en person kommer körande på en väg i 70 km och grips av polisen, som säger: Vi fäller er för fortkörning. Visserligen står det att det är tillåtet med 70 km, men egentligen har vi underförstått avsett att man bara bör köra 50 km. Därför fälls ni för fortkörning. Precis på samma sätt skall denna lagstiftning fungera, fast på skatterättens område, där staten bestämmer. Denna lag skall lösa de problem som lagstiftaren inte själv förutsett. Lagstiftaren förutsåg inte att det kanske behövdes en begränsning till 50 km. Men han dömer ändå, när han ser resultatet av hur folk kör, inte genom att i förväg tala om vad som är tillåtet och inte tillåtet. Var svensk förutsätts nu på skatterättens område förutse vad lagstiftaren inte förutsett. På det sättet är lagen i själva verket en antilag. Vi moderater erkänner villigt att det finns brister i gällande skattelagstiftning. Vi erkänner att det finns skatteflykt, som vi alla vill komma åt. Men det är inte det som det gäller. Vi vill ha lagar som talar om för medborgarna vad som är förbjudet, så att de vet det. Det är det krav som skall ställas på riksdagen. Det är det krav vi har drivit i den s.k. underskottsavdragskommittén, där man skall utarbeta förslag till vad som är tillåtet och inte. Det är den som ni lagt ner, för att i stället svepa skattefältet med denna generalklausul. Detta är en devalvering — för att använda ett populärt ord — av riksdagens lagstiftande roll, och det framgår klart av propositionen. Jag tycker inte om att citera, men detta måste citeras. Där står följande: ”Med skatteflykt i vid bemärkelse förstås vanligen alla förfaranden, där den skattskyldige genom civilrättsligt giltiga rättshandlingar åstadkommer tillämpning av skatteregler som ger skatteförmåner som lagstiftaren inte har avsett och inte heller underförstått accepterat.” Vem avgör vad riksdagens underförstådda mening var när en lag en gång stiftades? Och hur skall det praktiskt gå till att fastställa denna underförstådda mening som lagstiftaren haft? Från den 1 mars, herr talman, behöver denna kammare inte längre rösta om vad den tycker. Den överlåter i stället åt andra att fastställa vad riksdagen, lagstiftaren, underförstått menat. fr.o.m. den 1 mars gäller inte bara vad Sveriges riksdag tyckt, skrivit och röstat om. Då gäller också vad riksdagen tidigare underförstått accepterat. Vad blir riksdagen då, annat än en harmlös församling med uppgift att legitimera en mer eller mindre godtycklig offentlig maktutövning? Lagen styr inte, herr talman. Inte ens lagens motiv. Nej, det som styr blir tillämparens — alltså domstolarnas och Vilken är då lagstiftarens underförstådda mening? Jag har förstått att Kjell-Olof Feldts uttalanden inte skall tillmätas minsta betydelse — det sade han nyss till Bertil Lidgard. Men i själva verket är väl finansministerns uttalande en väldigt klar underförstådd mening. Vad han har underförstått och accepterat måste väl tillerkännas stor betydelse i ett samhälle där domstolarna skall famla sig fram och fundera över vad riksdagen kan ha tyckt. Vad kan man t.ex. som skattejurist tycka vara bättre än det som finansministern sagt att han underförstått accepterat? Finansministern har ju, även om han tagit tillbaka en del, underförstått accepterat och icke accepterat en hel del. Lägg märke till pressuttalandet! När finansministern medgav sitt misstag sade han: Klart är dock att klausulen skall kunna tillämpas även på makars interna transaktioner, men då måste skatteflyktsaspekten vara betydligt mer framträdande än i exemplet. Kjell-Olof Feldt har sagt att alla dessa makar som på ett eller annat sätt har delat på räntorna har gjort sig skyldiga till skatteflykt. Men det är enligt Kjell-Olof Feldt inte en skatteflykt som är tillräckligt framträdande för att de skall kunna dömas enligt generalklausulen. Vilken rättsverkan har detta uttalande, Kjell-Olof Feldt? Vad är det som säger att inte domstolarna anser att det är skatteflykt? Kjell-Olof Feldts uttalanden saknar rättsverkan enligt honom själv, men jag är inte så säker på det. Jag är inte så säker på att vi har några garantier för detta. Varken som medborgare, tillämpare eller lagstiftare vet vi vad som gäller. Ingen vet vad som gäller. Medborgaren vet inte vad han får göra och domaren inte vad han bör göra, därför att lagstiftaren inte vet vad han just nu är i färd med att göra. Vårt parti anser fortfarande att land skall med lag byggas, inte med det som underförstås. Vi godtar inte en lagstiftare som säger ett och menar ett annat. Barn kan kanske tillåtas att lägga fingrarna i kors, men icke vi riksdagsledamöter. Alla skall vara lika inför lagen, Kjell-Olof Feldt. Det tycker vi moderater. Men då måste vi faktiskt också veta att det finns en lag som det går att rätta sig efter, och inte bara en delegation. Vi anser, herr talman, att de fundamentala rättsstatsregler som gäller på straffrättens område också skall gälla på den offentliga rättens och skatterättens områden. Det är särskilt viktigt i ett läge som detta, när staten de facto är både lagstiftare och part och när vi begär att domarna skall följa vad staten som lagstiftare anger. Det är statens grundläggande skyldighet att slå vakt om den enskilda människan, men vi är oroade av den växande klyftan mellan de demokratiska partierna när det gäller just att slå vakt om folkstyrets grunder. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen ger åter vika för överhetens anspråk på makt över människor. Byråkratins ambitioner tar över rättssäkerheten. Det är här i denna kammare som den enskildes värn skall finnas. När detta värn bryts ner blir staten ett hot och inte ett skydd för medborgaren. När människorna inte längre kan förutse hur makten kommer att användas blir orättvisorna fler och godtycket allt vanligare. Steg för steg förvandlas då Sverige till en nation av undersåtar. Välviljan övergår till förtryck — inte medvetet, aldrig avsiktligt, men inte desto mindre blir det obönhörligt så. Varje lag blir förr eller senare vår vardagsverklighet. Därför är lagstiftningsarbetet i denna kammare så väsentligt. Det rör den enskildes tillvaro i dag, 1984 eller om tio år. Den makt vi ger myndigheterna kommer myndigheterna också att använda. Det inflytande vi fråntar de enskilda människorna kommer de också att förlora. Det må ta en vecka eller tio år att forma praxis. Jag talar inte om rättssamhällets undergång. Jag säger inte heller att den här lagen i sig innebär ett Orwells 1984. Men jag säger att den är eft steg på vägen. För er, Kjell-Olof Feldt, tycks denna lag bara vara en fråga om medborgarnas skyldigheter. För oss moderater reglerar alla lagar skyldigheter och rättigheter. Rättssäkerheten är en fundamental rättighet, som vi anser att man inte får träda för när. I vårt Sverige må hellre tio skyldiga löpa än en oskyldig fällas. I vårt Sverige är staten ett värn för den enskilde — inte ett hot. I vårt Sverige är lagarna ett skydd för människorna — inte ett statens vapen mot dem. I vårt Sverige, Kjell-Olof Feldt, är det tillåtet som icke uttryckligen är förbjudet. I vårt Sverige byggs landet med lag. Herr talman! Det som riksdagsmajoriteten nu står i begrepp att göra sker utan sådan föregående beredning som föreskrivs i regeringsformens 7 kap. Den socialdemokratiska brådskan att driva igenom detta förslag är helt otrolig. Den 1 mars skall generalklausulen gälla. Det har socialdemokraterna bestämt. Alla försök från minoritetens sida att få detta förslag granskat enligt regeringsformens 7 kap. har röstats ned av socialdemokraterna. Riksdagens konstitutionsutskott har inte tillåtits att granska förslaget. Så brått har ni med denna lag. Jag yrkar, herr talman, att riksdagen beslutar remittera regeringens förslag till konstitutionsutskottet för yttrande vad avser konsekvenserna för den enskildes rättssäkerhet, riksdagens roll såsom ensam lagstiftare samt förslagets överensstämmelse med regeringsformens bestämmelser att den offentliga makten skall utövas under lagarna. Ingenting är lättare, Kjell-Olof Feldt, än att tillse att vi får denna granskning av konstitutionsutskottet. Om nu denna lag ändå antas av riksdagen, sker det under stora protester från allmänheten och från nästan halva denna kammare. Sådana är demokratins spelregler, säger ni. Majoriteten har makten. Den må också använda sig av den. Ja, förvisso. Men makt är inte alltid detsamma som rätt. Med makten följer också ansvaret för de gemensamma regler som utgör maktens legitimitet. Om den som har makten bryter mot dessa regler, urgröps något mycket viktigt, nämligen samförståndet kring grunderna för vårt svenska samhälle.

Herr talman! Först ett litet påpekande med anledning av Ulf Adelsohns tal om den fruktansvärda brådska varmed detta ärende skulle ha behandlats. Förslag om generalklausul lades fram i ett betänkande 1975. Det första förslaget om generalklausul förelades riksdagen 1980. Förslaget om generalklausul har två gånger behandlats av lagrådet och godkänts och två gånger behandlats av riksdagen. I åtta år, Ulf Adelsohn, har faktiskt detta förslag förelegat, diskuterats och ändrats. Det har godtagits av riksdagen, och det har nu kommit tillbaka igen. Inte ens med konservativa krav på långsamhet i ärendens beredning skulle man behöva klaga över denna åttaåriga hantering av frågan. Jag undrar om någon som lyssnade på Ulf Adelsohn kunde tro att han tillhör ett parti som faktiskt har varit med om att genomföra en generalklausul mot skatteflykt här i Sverige. Hans anförande var en frontalattack mot varje form av sådan lagstiftning. Med det nyansrika och försiktiga språk som Ulf Adelsohn utvecklar här i riksdagen fick vi nu höra att det visserligen inte är fråga om rättssamhällets undergång men att däremot grunden för rättssamhället rycks undan. Det är en fin skillnad. De partier som vill ha en generalklausul är ”överhetens partier”. Mig har Ulf Adelsohn i något sammanhang kallat för en akademisk elitsocialist. Det här leder till fogdevälde, avrundade han den här tiraden. Jag måste säga att våra stackars kammarrättsråd och regeringsrättsråd, dvs. ledamöterna av kammarrätten och regeringsrätten, som till slut blir ansvariga för utslag enligt generalklausulen, har blivit föremål för en något besynnerlig hantering från moderat sida i den här debatten. Att de nu också anklagas för fogdevälde är kanske konsekvent. Men vad är det egentligen som Ulf Adelsohn försöker säga oss? Jo, det är att den lag som vi nu diskuterar skulle på ett så radikalt och avgörande sätt skilja sig från all annan lagstiftning, att helt nya principer införs i Sveriges lag. Här valde Ulf Adelsohn ett exempel, som jag ber kammaren begrunda. Han sade att om det står 70 km på en vägskylt, så har man rätt att köra 70 km. Den lagen är glasklar, säger Ulf Adelsohn: Är det 70 km på vägen och man kör med 70, så är man alltid säker på att icke utsättas för något som helst ingripande från polis eller annan myndighet. Jag vet inte om Ulf Adelsohn har körkort. Har han det, råder jag honom att omedelbart läsa vägtrafikförordningen. Han har inte begripit ett dugg av vad den handlar om, och han utsätter sitt körkort för omedelbar fara, om han tror att han alltid får köra med 70 km där det är skyltat med 70. Det är inte så, Ulf Adelsohn. Grundregeln är att farten skall anpassas till omständigheterna. Denna fruktansvärda och fantastiska gummiparagraf lider 4 miljoner bilister i det här landet under. Ulf Adelsohn har ingen rätt att köra med 70 därför att det står 70, om det råkar vara så att vägen är smal och krokig och gamla tanter och höns finns på vägen. Då skall man anpassa hastigheten till vad omständigheterna kräver. Jag skulle kunna stå här länge och gå igenom lagar, där vi som medborgare är tvungna att inse vad lagstiftningens syfte är, nämligen i det fall jag nämnt att se till att vi kör försiktigt på vägen, med omsorg och omtanke. Vår skattelagstiftning har — hur häpnadsväckande det än kan verka — faktiskt som grundläggande tanke att vi skall betala skatt efter den förmåga att betala skatt som vi har, fastställd av lagarna. Det gör att vi aldrig blir lika inför lagen i den meningen, att vi alltid kan vandra fram snörrätt på en räcka av paragrafer, som i varje skede talar om precis vad som är tillåtet och precis vad som är förbjudet. Vi diskuterar nu inte någonting som har med straffrätten att göra, något som Ulf Adelsohn gärna uppehåller sig vid. Vi diskuterar huruvida en transaktion som jag noggrant planerar och förbereder skall leda till en viss skatteförmån för mig själv eller inte. Det gäller inte huruvida jag skall drabbas av en väldig massa straffskatt eller oförutsedda skatter, utan hur jag skall undgå skatt, kunna tillskansa mig en skatteförmån som jag inte får om jag gör på annat sätt. Det är den typen av transaktioner som den nu existerande generalklausulen talar om och som vi talar om. Vad Ulf Adelsohn i sin upphöjda position över världen inte ser är att debatten gäller hur en generalklausul mot skatteflykt skall utformas och vilka rekvisit domstolarna skall tillämpa. Jag har fått intrycket att det moderaterna i dag vill diskutera inte är hur vi skall få en rättvis tillämpning av våra skattelagar och hur lätt det skall vara att smita undan skatter. Det gäller i stället en offensiv över huvud taget mot samhället och samhällets existens, mot de syften som jag ändå tror att majoriteten här i kammaren ställer sig bakom, och mot att vi ändå behöver rättvist utformade skatter för att ett modernt välfärdssamhälle skall kunna fungera. Förnekar moderaterna detta är det naturligtvis er ensak. Men jag tycker att ni tar en väldig risk i dag, från Knut Wachtmeister över Bo Lundgren och nu till partiledaren själv. Folk frågar sig: Är det så att ni inte i något sammanhang erkänner att det är de skattskyldiga som kan bedra samhället genom skatteflykt eller skattefusk, att det inte skadar samhället i någon abstrakt mening eller mig som akademisk elitsocialist? Det skadar i stället de vanliga skattebetalarna och medborgarna. Det är de som far illa av om en liten elit i det här sammanhanget kan missbruka lagstiftningen. Det är väl vad det handlar om. Det är de som får betala, och det är deras moral som anfräts. Det är ju de som blir oroliga när de ser att det är så lätt att komma undan skatt för dem som har de ekonomiska, de intellektuella och de legala resurserna.

Det är också att eftersträva likhet inför lagen om vi ser till att maktbalansen i åtminstone någon mån rättas till, till de övrigas förmån. Men detta är en moralisk fråga som jag aldrig hört någon moderat intressera sig för.

Fru talman! Om man kritiserar Kjell-Olof Feldt och regeringen är det tydligen liktydigt med att man kritiserar samhället. Samhället är numera "Ry Det är inte så, Kjell-Olof Feldt, att man alltid får köra med en hastighet av 70 kilometer i timmen på en väg där den hastigheten är tillåten. Men man kan bara dömas om en olycka händer, inte annars. Det är en viktig skillnad. När det gäller att vara lika inför lagen vill jag veta hur det verkligen förhåller sig. Vilka kan klara ut det här med generalklausulen och dess betydelse? Är det de som är smarta, som begär förhandsbesked eller som har förstånd nog att veta vad riksdagen underförstått accepterar? Antagligen. Hur ligger det till, Kjell-Olof Feldt? Om jag köper en pensionsförsäkring i slutet av året, är det att betrakta som skatteflykt eller inte? Vad anser Kjell-Olof Feldt vara underförstått accepterat? Om jag vill låna pengar av någon i familjen, är det då skatteflykt eller inte? Vad är underförstått accepterat, herr Wärnberg? Om jag bakar bullar — enligt Anna Hedborg är det uppenbart skatteflykt — är det då underförstått accepterat av riksdagen? Om jag utbyter tjänster med mina grannar, är det skatteflykt eller inte enligt generalklausulen? Om jag vill gå ner till deltidsarbete — också i det avseendet har Anna Hedborg givit ett svar — vad anser då majoriteten? Har ni underförstått accepterat eller inte accepterat det? Vad skall svenska folket rätta sig efter? Om jag ger mina barn en gåva efter att dessförinnan ha delat mina tillgångar med min hustru, är det då skatteflykt? Faller det under generalklausulen? Ja eller nej, Kjell-Olof Feldt? Vad har ni underförstått accepterat, herr Wärnberg? Vad tycker ni egentligen? Vad skall domstolarna anse? Hur skall de döma? Och hur skall människorna veta vad de skall göra?
Jag får anmäla att repliken innebär en replik på Kjell-Olof Feldts anförande.
Fru talman! Jag skall enbart hänvisa till Kjell-Olof Feldt. Om jag, Kjell-Olof Feldt, driver en verksamhet med förlust under en viss tid — jag kan ju senare göra förlustavdrag när det gäller den förvärvskällan — är det då skatteflykt? Är det underförstått accepterat eller inte? Och hur är det om jag avstår från en skattepliktig löneförmån — om man nu skall gå så långt? Jag har hört att vissa journalister har avtalsmässiga förmåner när det gäller att åka taxi på kvalificerad obekväm arbetstid. Nu har man fått reda på att dessa förmåner anses vara skattepliktiga. Om reportrarna börjar cykla därför att de inte vill betala skatt för nämnda förmån, faller det då under generalklausulen? Inte vet jag. Kjell-Olof Feldt skriver i dagens Svenska Dagbladet att lagen omfattar alla transaktioner där syftet enbart är att få skatteförmåner. Det är nog mycket det, för under det faller såvitt jag förstår samtliga avdrag som svenska folket har gjort de senaste dagarna. Då undrar jag: Vilka kan maximikraven bli? Och hur kommer lagen att tillämpas? Har Kjell-Olof Feldt någon uppfattning om det? Ja, har vi det över huvud taget, vi som skall fatta beslut? Jag vill ta upp en annan aspekt. Jag sade inte att detta var rättssamhällets undergång eller 1984, utan att det var ett steg. Dag efter dag fattar vi beslut i Sverige därför att vi tycker att dessa enstaka beslut kan vara riktiga, men sammantaget får vi ett samhälle som vi kanske inte vill ha. Jag ser att banker och försäkringsbolag lämnar uppgifter för taxeringen. Det låter kanske bra. Men vad leder det till på sikt? Om man använder samkörning av dataregister när det gäller skatter, bidrag och sjukförmåner — det låter kanske bra, men vad innebär det för kontroll? Om vissa fackliga organisationer vill använda sig av samkörning med olika register, körkortsregister och register över bilinnehav — är det bra? Om vi skall kontrollera — för att hänvisa till en gammal interpellationsdebatt oss emellan — avdrag för fackföreningsavgift, då skall vi kanske samköra med fackförbundens medlemsregister för att veta om det är rätt. Vi har en angiverilag, och det har avlämnats motioner om att den skall mildras högst avsevärt eller avskaffas — tycker vi. Detta ligger snart på riksdagens bord, Kjell-Olof Feldt. Det är ytterligare ett av dessa många beslut som vart och ett kan synas klokt och riktigt, men som sammantagna leder oss till ett samhälle som vi inte vill ha. Jag läste att det fanns ett samarbete mellan polis och kronofogde om utmätning av bilar vid fortkörning. När folk var på väg hejdades de, och man kontrollerade i dataregister om de möjligen hade någon skatteskuld — och då skulle bilen kunna tas i mät. Samtidigt har några visat att datalistorna inte stämmer och att 10 000 människor påförs skatteskulder som de inte har. Jag säger som man gör i Gefle Dagblad: Vad gör jag den natt då jag kommer åkandes, visar att jag är nykter och proper och har hållit hastighetsbestämmelserna, men det står en kronofogde och säger: Min herre har en skatteskuld — som jag visserligen inte har, för det är fel i ett dataregister — på 1000 eller 2 000 kr.? Det blir att gå det, Kjell-Olof Feldt. Detsamma gäller TV-övervakning och en mängd annat. Och jag har låtit utreda — och det är det intressanta — att om man exempelvis förskingrar 50 000 kr. från en kollektiv kassa eller falskdeklarerar för 50 000 kr., då döms man hårdare för brott mot staten än mot någon annan juridisk person.

Fru talman! Ulf Adelsohn ställde ett stort antal frågor som jag i varje fall till större delen hoppas var avsedda att utgöra s.k. satir. Om Ulf Adelsohn menar allvar blir jag nämligen orolig över hans kontakt med verkligheten. Att börja fråga i Sveriges riksdag om det är skatteflykt att baka bullar och cykla! Ulf Adelsohn får själv bestämma nivån på sin egen debatt, men för min del tycker jag att vattenlinjen på något sätt har passerats. Dessutom borde Ulf Adelsohn ha ställt sig de här frågorna själv när han som statsråd i trepartiregeringen var med om att lägga fram det förslag till generalklausul som godtogs av riksdagen 1980. Alla de frågorna är precis lika relevanta att ställa i det sammanhanget. Ulf Adelsohn har inte med ett ord berört vad debatten i dag egentligen handlar om, nämligen en förändring av en skatteflyktsklausul som han själv varit med om att införa. Så vad tycker han själv, då, om allt detta han tog upp —- om det nu skall vara någon mening med att stå här och tycka? Själv vet han inte, säger han, huruvida bullbakning, cykling och deltidsarbete är skatteflykt. Men det är klart att Ulf Adelsohn vet att det inte är skatteflykt. Och det är i så fall att driva med riksdagen att diskutera det. Men vi går tillbaka till det som Ulf Adelsohn vill debattera, nämligen att det över huvud taget inte skall finnas något instrument i samhällets tjänst för att kunna beivra skatteflykt. Jag kan inte tolka honom på annat sätt. Sedan försvinner han — det har han också full rätt att göra — in i en målning av det svenska samhället med dataregister, den s.k. angiverilagen, TV-övervakning och allt det andra. Jag förstår avsikten — 1984 är inte så långt borta, om Ulf Adelsohn får hålla på ett tag till. Om Sverige är ett bra land att leva i eller inte kan vi ha olika meningar om. Men så länge vi har den skattelagstiftning vi har — skatterna är förvisso kännbara för praktiskt taget alla medborgare — så måste vi ha möjlighet att diskutera hur vi kan få denna skattelagstiftning att fungera rättvist så att den inte för vissa grupper närmast är en papperskonstruktion som man med olika metoder kommer undan. Det är möjligt att den generalklausul om skatteflykt som vi har föreslagit inte heller visar sig vara särskilt effektiv. Det kommer vi att se när eventuell domstolspraxis utvecklas. Jag tycker att man får ta ett stort ansvar när man skapar en sådan stämning och atmosfär i det här landet som man gör med påståendet om att den här lagstiftningen skulle göra svenskarna till ofria, övervakade och i detalj kontrollerade människor. Jag tror att jag kan säga att nio av tio skattebetalare aldrig kommer i kontakt med skatteflyktsklausulen. Deras deklarationer och inkomstförhållanden är sådana att det för dem räcker fuller väl att följa de lagar som finns utan att lägga ner stor möda på att komma förbi dem. I den meningen skulle — för deras del — den här lagstiftningen mera vara ett bevis på att krav på rättvisa och anständig behandling av medborgarna är någonting som är angeläget för den svenska riksdagen.